Herr talman! Bakom årets granskningsbetänkande står, precis som fallet varit många tidigare år, ett i huvudsak enigt konstitutionsutskott. Men det finns faktiskt några frågor och några granskningsärenden där meningarna skiljer sig åt.

Kanske, herr talman, kan också det förhållandet i någon mån ha spelat in att landets nuvarande försvarsminister dessutom råkar vara före detta ledamot av konstitutionsutskottet och vice ordförande av detsamma. Under sin tid i utskottet har han deltagit i att rannsaka ett och annat socialdemokratiskt statsråd. Det går inte att tolka årets granskningsbetänkande i denna del på annat sätt än att man har försökt att haka upp sig på mycket svag saklig grund, försökt klamra sig fast vid det halmstrå man möjligen kan finnas i den här frågan. Utskottet har haft att efter socialdemokratisk anmälan granska ''huruvida det i försvarsdepartementet har funnits kunskap eller misstankar om någon omständighet som har varit ägnad att ge anledning till tvekan om flyguppvisningen borde genomföras. Undersökningen bör också avse försvarsministerns eventuella åtgärder eller visad passivitet.'' Det som avses är det olycksaliga haveriet med det första serieflygplanet som levererades 1993 och som störtade, som alla och envar erinrar sig, den 8 Festival. Skall man tolka socialdemokraternas syn på denna fråga förväntar de sig att försvarsministern uppenbarligen skall vara flygingenjör, flygtekniker och flygmekaniker för att själv kunna ta ställning till huruvida ett flygplan skall anses luftvärdigt eller icke. Konstitutionsutskottets ordförande sade i morse, i den inledande debatten med anledning av årets granskningsbetänkande från KU, att de borgerliga slarvar med JAS-fakta, nobbar dem och inte tar dem på allvar. Jag skulle vilja säga att det vore mycket klädsamt om socialdemokraterna hade tagit den här frågan på allvar i stället för att nu ägna sig åt ett vad jag skulle vilja kalla nys i denna fråga. Herr talman! Vilka kunskaper fanns om det första serieflygplanets tekniska status? De största tekniska osäkerheterna angavs beröra styrsystemet, inklusive styrspaken. Det här rörde sig alltså om det första serieflygplanet. Det skulle vara utrustat med prototyper i fråga om elektronikenheten och styrspaken. Men enligt Materielverket var avvikelserna med undantag för systemfunktionerna sannolikt ej prestandanedsättande för flygplanets inledande användning. Vidare konstateras att det vid utvärderingarna visade sig att styrspaken ännu inte hade fått optimal utformning och funktion. Styrsystemet hade under genomförd flygverksamhet haft en hög tillförlitlighet i apparatfunktionen, och vid leveransen av det här flygplanet, 39.102, hade det en status som visserligen var lägre än den överenskomna, men dock tillräcklig för att medge att det kunde mottas. Enligt haverikommissionen måste de angivna faktorerna balanseras så att ett säkert system erhålls. Svårigheten är här att göra balansen så att systemet blir säkert samtidigt som tillräckliga prestanda uppnås. Haverikommissionen konstaterar att möjligheten fanns att plan 39.102 kunde överstegras. Marginalen härför bedömdes dock som tillräcklig. Bedömningen grundades på att en förare inte styr så att det uppstår en situation där faktorernas sammanlagda effekt medför överstegring och risk för haveri. Nå, vilken inställning har Försvarsdepartementet i denna fråga? Jo, säger man därifrån, bedömningar som rör rent tekniska eller militära aspekter måste enligt promemoria från den 2 december 1993 överlåtas åt dem som är sakförståndiga på dessa områden. Utgångspunkten måste vara att regeringen kan förlita sig på den tekniska och militära expertis som anförtros uppgifter inom JAS-projektet. Det är typiska myndighetsuppgifter att godkänna ett flygplan eller att ge tillstånd till eller eljest besluta om flyguppvisningar. Det har inte varit Försvarsdepartementets sak att i detta fall befatta sig med dessa frågor. Det har inte heller inom departementet funnits uppgifter om tekniska problem av sådan betydelse i sammanhanget att man bort kunna förutse risken för ett haveri. Kunskaper om att planet i vissa lägen kunde överstegras har inte funnits i departementet. För departementet och för försvarsministern har inte annat varit känt än att planet fungerade i vanlig ordning. Försvarsminister Anders Björck har också deklarerat att han inte haft anledning att ifrågasätta myndigheternas bedömning i luftvärdighetsfrågan. JAS-kommissionen har enhälligt konstaterat att det inte fanns någon anledning att inte låta flygplanet flyga. Försvarsministern delar därvid kommissionens uppfattning. Vidare konstaterar försvarsministern att haverier inte varit ovanliga när nya flygplansprojekt varit under utveckling. Haverier inträffade t.ex. med Den 26 mars 1993 fastställde chefen för flygvapnet ett s.k. produktionsverk avseende deltagande i flygdagar och utställningar. Försvarsdepartementet hade för kännedom fått två exemplar härav. Det framgick att flyguppvisning skulle äga rum vid Stockholms vattenfestival den 8 augusti 1993, men något JAS-flygplan nämns inte bland de flygplan som skulle delta i uppvisningen. Vidare skulle enligt beslutet flyguppvisningar äga rum på flygvapnets s.k. huvudflygdagar den 28 och 29 Där skulle däremot ett JAS 39 Gripen medverka enligt beslutet av flygvapenchefen. Skaraborgs flygflottilj att planera och genomföra en begränsad flyguppvisning med JAS 39 den 8 Upplands flygflottilj den 28 och 29 augusti. Det antecknades också att deltagande i flyguppvisning med JAS 39 tills vidare är mycket restriktivt. Flygvapenchefen har inför utskottet uppgivit att han såvitt han kan erinra sig inte informerat försvarsministern om beslutet den 1 juli 1993 om att JAS-planet skulle delta i uppvisningen i Stockholm den 8 augusti eller att han eljest diskuterade ämnet med någon annan på Försvarsdepartementet. Varken Försvarsdepartementets ledning eller någon för JAS-projektet ansvarig tjänsteman på departementet har känt till att JAS 39 Gripen skulle förevisas under Vattenfestivalen i Stockholm den 8 augusti 1993. Försvarsminister Anders Björck har inte haft kännedom om JAS-planets deltagande i flyguppvisningar vare sig i Stockholm eller i Uppsala. Även om han hade haft sådan kännedom anser han att han inte hade med saken att göra. Enligt försvarsministern var regeringen visserligen oförhindrad att ingripa, men försvarsministern anser och ansåg att flyguppvisningar är en fråga för vederbörande myndigheter att ta ställning till. Herr talman! I den socialdemokratiska skrivningen sägs det att utskottet delar uppfattningen i december 1993 om att frågor som att godkänna flygplan för flygning och att besluta om flyguppvisningar är typiska myndighetsuppgifter. Det yttersta ansvaret, säger man dock, för de regler som myndigheterna har att tillämpa och för att frågorna handläggs med erforderlig omsorg och kompetens ligger på regeringen. Det kan vi väl inte bestrida. Herr talman! Från den borgerliga majoritetens sida, med stöd av försvarsministerns inställning i själva sakfrågan, anser vi att det faktiskt ankommit på de ansvariga myndigheterna att godkänna flygplanet för flygning och att ta ställning till flygplanets deltagande i flyguppvisningar. Varken försvarsministern eller Försvarsdepartementet har således haft att ta ställning i dessa frågor. Utredningen ger inte heller vid handen att det i Försvarsdepartementet har funnits uppgifter om tekniska problem av betydelse i det här sammanhanget. Haveriet med JAS-planet i Stockholm den 8 augusti 1993 kan således inte föranleda något ifrågasättande av Försvarsdepartementets verksamhet eller försvarsministerns tjänsteutövning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 5 och avslag på utskottets förslag i motsvarande del.
Herr talman! Alla torde väl vara överens om att JAS-kraschen på Långholmen förra sommaren var en ytterst allvarlig händelse. Tänk bara vad som skulle ha hänt om planet hade slagit ner på Västerbron där massor av folk hade samlats! Vi var faktiskt bråkdelen av en sekund från en katastrof av helt ofattbara dimensioner. JAS-haveriet vållade också en mycket stor ekonomisk skada. Det är därför inte märkligt att lämpligheten av denna flyguppvisning med detta icke färdigutvecklade plan på låg höjd över Stokholm har ifrågasatts. Dessutom riskerades hela Därmed infinner sig självfallet frågan om försvarsminister Anders Björck har något ansvar för det inträffade. Konstitutionsutskottet har därför efter en anmälan genomfört en mycket omfattande granskning. Vi har tagit del av en stor mängd relevant material, och vi har genomfört ett flertal utfrågningar. Konstitutionsutskottet har efter detta omfattande och noggranna granskningsarbete kommit fram till sin bedömning: Försvarsminister Anders Björck kan inte undgå viss kritik. Henrik Järrel kritiserade i sitt inlägg utskottets bedömning och redogjorde för varför han och de andra företrädarna för regeringspartierna i konstitutionsutskottet inte anser att någon kritik skall riktas mot försvarsministern. Men jag tycker att det är angeläget att så här i början av inlägget säga att utskottet naturligtvis aldrig menat att Björck är direkt ansvarig för själva haveriet. Vad frågan gäller är i stället om det finns något politiskt ansvar för det inträffade. Henrik Järrels och tidigare Birger Hagårds prat i dag om att Björck inte är flygmekaniker eller flygingenjör är inget annat än prat i avsikt att avleda kritiken och att förlöjliga det hela. Frågan tas helt enkelt inte på allvar av Järrel och andra som här uppträder som regeringens försvarsadvokater. Jag menar tvärtemot vad Henrik Järrel anser att vi i utskottsmajoriteten har utomordentligt starka skäl för våra kritiska skrivningar. JAS-projektet är faktiskt inte vilken fråga som helst. Det är det hittills största försvarsprojektet i Sverige. Under projekteringsarbetet har fel i styrsystemet varit ett ständigt återkommande problem. Det var brister i styrsystemet som var orsken till det första JAS haveriet 1989. Men även efter detta haveri har problem i styrsystemet och de förseningar i projektarbetet som dessa orsakat varit ett återkommande tema i Försvarets materielverks rapportering. Dess rapporter har självfallet funnits tillgängliga på Försvarsdepartementet. Det har också framkommit, tvärtemot vad Försvarsdepartementet påstår i sin promemoria, att det på departementet har funnits i sammanhanget betydelsefulla uppgifter om brister i just det flygplan som levererades den 8 juni 1993 och som sedan havererade på Långholmen i augusti samma år. Jag skulle därför vilja fråga Henrik Järrel om han vet varför Försvarsdepartementet försökte undanhålla dessa uppgifter för konstitutionsutskottet. Ingen kan väl heller tro att försvarsministern kan ha varit ovetande om den rapportering som Försvarets materielverk gjort före haveriet. Där tas upp att ett stort antal systemfunktioner inte skulle vara fullt verifierade eller införda vid leveransen av det fösta serieflygplanet och att vissa delsystem, däribland styrspak och styrsystemdator, skulle komma att vara i prototyputförande. Men försvarsministern var naturligtvis inte ovetande om att det hade varit återkommande problem med styrsystemet och att dessa problem inte hade klarats ut. Materielverkets rapportering efter haveriet bekräftade de nu nämnda uppgifterna. Det framgår också av rapporteringen att Materielverket senare bekräftat att flyplanet hade lägre status än vad som hade överenskommits, varför en del av leveransbetalningen innehölls. Inte heller detta kan ha varit okänt i Slutsatsen av dessa uppgifter är att det var ett icke färdigutvecklat och ett icke färdigt JAS-plan som tilläts flyga över den stora publiken på Stockholms vattenfestival. Med den information om brister som fanns borde Försvarsdepartementet naturligtvis ha hållit sig mera noga informerat om flygplanet och vilka uppdrag som det skulle användas till. Det bristande intresse som Försvarsdepartementet och försvarsministern visat är därför mycket anmärkningsvärt. Inför konstitutionsutskottet förnekade försvarsministern varje kännedom om att JAS flygplanet skulle visas upp i Stockholm. Dessutom anförde försvarsministern att flyguppvisningar inte är en sak för försvarsministern eller regeringen att ta befattning med. Vi menar att dessa uttalanden är anmärkningsvärda mot bakgrund av det sedan i mars månad 1993 fanns uppgifter i försvarsministerns departement om att JAS skulle flyga under flygdagarna i Uppsala den 28 och 29 augusti samma år. Om JAS-planet inte hade havererat i Stockholm kunde det ha havererat vid någon av dessa uppvisningar också över publik. Henrik Järrel kan således inte förneka att det är klarlagt att det i Försvarsdepartementet fanns kunskap om att ett icke färdigt JAS-plan skulle göra uppvisningar över publik i augusti 1993. Vi kan därför inte godta vare sig försvarminister Björcks eller utskottsreservanternas lättsinniga inställning till den aktuella uppvisningen, dvs. att det inte var något som angick Försvarsdepartementet eller försvarsministern. Vi vill i stället med skärpa framhålla att det yttersta ansvaret låg just där. Enligt vår mening borde Försvarsdepartementet, mot bakgrund av vad som var känt om problemen med flygplanets styrsystem, således ha informerat sig betydligt bättre om flyguppvisningarna och de förutsättningar som gällde för deras genomförande. Att man inte gjorde det är också mycket märkligt med tanke på att Försvarsdepartementet faktiskt har en sakkunnig som på heltid har ägnat sig åt JAS-projektet. Om Försvarsdepartementet hade informerat sig bättre, hade den kunskapen kunnat bilda underlag för överväganden och åtgärder i någon form. Några konstitutionella hinder mot ett ingripande från regeringens sida förelåg inte, vilket även försvarsministern medgav vid utfrågningen. Men Försvarsdepartementet och försvarsministern valde i stället att vara påfallande passiva, vilket utskottet har funnit anmärkningsvärt. Därför kan försvarsministern, som har det övergripande ansvaret, inte undgå viss kritik. Därmed yrkar jag att utskottets skrivning i ärendet skall godkännas.
Herr talman! Precis som Ingvar Johnsson sade har JAS tidigare varit utsatt för ännu ett haveri, den 2 februari 1989. Då hade vi en försvarsminister som hette Roine Carlsson. Visserligen var det en provflygning vid Saab utan någon publik närvarande, men det var väl ingen som då ställde honom till ansvar för att planet råkade störta. Det kanske inte alltid beror på rent tekniska handhavanden och rutiner. Det kan också ibland bero på piloten och andra faktorer som inte direkt har med det tekniska systemet att göra. Här fanns och finns fortfarande vissa tekniska brister -- det är klarlagt -- dock inte av så allvarlig natur att planet belagts med flygförbud. Dessa frågor har ju granskats av de sakkunniga myndigheterna. Försvarsministern är inte och skall inte vara flygtekniker. Än en gång: Det är chefen för flygvapnet och Försvarets materielverk som har att göra flygsäkerhets och flygvärdighetsbedömningar. Det var väldigt tyst från socialdemokratiskt håll vid Vattenfestivalen 1992, då det också var en uppvisning, men av ett provflygplan ur serien JAS 39 och inte det första serietillverkade planet. Men då hördes det väldigt litet av protester eller ansvarsutkrävande från socialdemokratiskt håll. I det här fallet hade man planlagt flygningen så, att planet skulle flyga över huvudsakligen vattenmassor, Riddarfjärden och liknande. Jag utgår ifrån att detta var av säkerhetsskäl. Vidare sades det i beslutet från flygsäkerhetsmyndigheternas sida att det skulle vara en begränsad flygning över Stockholm. En annan synpunkt som är värd att nämnas är att man bedömde det som viktigt att också visa publiken i största allmänhet, skattebetalarna, att det här ligger stora pengar nedlagda i ett för svensk industri viktigt projekt som kan ge Sverige stora exportinkomster. Det är viktigt att visa upp vad svensk industri kan åstadkomma. Herr talman! Slutligen konstaterar jag bara att här har socialdemokraterna bakat en väl porös luftpastej.
Herr talman! I sitt anförande använde Henrik S Järrel ideligen uttryck som ''visste ej'', ''mindes ej'' och ''ej känt till'' för att komma ifrån ansvaret. Jag tycker att Henrik Järrel tar ytterligt lätt på hur allvarlig händelsen var. Tänk om planet hade slagit ner på Västerbron och hundratals hade skadats eller dödats! Hade Henrik Järrel också då kunnat hävda att det inte fanns något politiskt ansvar att utkräva? Det borde oroa Henrik Järrel att försvarsministern uppenbarligen håller sig så dåligt informerad i JAS frågan, och det gäller ju inte bara säkerheten. Henrik Järrel kanske läser Svenska Dagbladet ibland. Där framgick det i går hur utomordentligt dåligt informerad Anders Björck är om JAS projektets ekonomi. Det borde oroa Henrik Järrel. I stället har man en lättsinnig och raljant inställning till frågan. Henrik Järrel återkommer till att försvarsministern inte skall vara flygmekaniker och godkänna planens luftvärdighet. Vem har påstått något sådant? Ni diskuterar ju emot uppfattningar som aldrig har framförts. Vi har sagt att det finns ett politiskt ansvar och att försvarsministern borde hålla sig bättre informerad. Vem har sagt att försvaraministern skall vara flygmekaniker? Den rollen har såvitt jag vet Carl Bildt i regeringen. Han har ju lovat att han kan laga dörren på det plan som han och kungen flyger med ibland, men det har inte Anders Björck gjort.
Herr talman! Ansvaret är ju faktiskt i sig. Det växer inte med olyckornas omfattning. Ansvar är ett ansvar, oberoende av om en flygning -- som i det här fallet -- genomförs lyckligt eller ej. Man kan inte koppla ansvaret till antalet döda och i efterhand säga att om si och så många hade omkommit eller skadats skulle ansvaret ha ökat ännu mera. De myndigheter som har givit tillstånd till flygning och bedömt planet som luftvärdigt har säkert gjort detta med kännedom om de brister som kanske fanns i planet. De har därför ansett att det skulle ske en begränsad flygning och att flygningen skulle ske på ett visst sätt, huvudsakligen över vattenområden i Stockholm. Jag är utomordentligt glad och tacksam över att ingen människa kom till skada och över att inte heller piloten skadades. Det kan vi alla vara rörande ense och tacksamma över. Självfallet är det så. Det hade i så fall varit förfärligt. Samtidigt konstaterar jag att det dagligen sker en omfattande civil flygning över Stockholm. Vi kan vara tacksamma för att det inte händer fler flygolyckor över ett så tättbebyggt område som Stockholm, mot bakgrund av det omfattande trafikflyg som dagligen förekommer. Jag vill inte påstå att försvarsministern var särskilt dåligt informerad över vad som hände, men han ansåg inte att han i första hand hade att göra luftvärdighetstester. Det anser inte jag och fortsättningsvis inte han heller. Det är chefens för flygvapnet och Försvarets materielverks sak att göra luftvärdighetskontroller. Det politiska ansvar som man i så fall skulle kunna utkräva får man utkräva av regeringen in corpore. Det hade, precis som Ingvar Johnsson antydde, i så fall varit möjligt för regeringen att ingripa, men inte för försvarsministern utan för regeringen i sin helhet. Men eftersom huvuddoktrinen är att det är myndigheternas sak att göra den här typen av tekniska bedömningar, ansåg man från Försvarsdepartementets sida att man inte skulle ha lagt sig i frågan, om man haft kännedom om att en flyguppvisning skulle äga rum i Stockholm.
Herr talman! Det är mycket märkligt att Henrik Järrel väljer att inte över huvud taget bemöta allt det som jag nämnde, vilket har att göra med hur ofta man hade fått rapporter om brister i styrsystemet. Hur kan det komma sig att man påstår att denna information inte har funnits i Försvarsdepartementet? Det är naturligtvis inte trovärdigt att Försvarsdepartementet och försvarsministern har varit så oinformerade. Om man har varit det, tycker jag att detta kanske också i sig är ett starkt skäl för kritik. Eftersom vår kritik förlöjligas finns det anledning att fråga vad moderaterna tidigare har tyckt om frågor som också har handlat om information har funnits eller inte. Vi vet ju hur det var i Berglingfallet. Där uttalade moderaterna i konstitutionsutskottet mycket stark kritik för att det fanns en handling i ifrågavarande departement som inte var känd av ministern och det därför inte hade vidtagits några åtgärder. Men tydligen skall ett mycket mjukare mått användas när det gäller att väga moderata ministrars agerande. De får tydligen inte kritiseras för någonting, enligt de borgerligas doktrin i utskottet. Avslutningsvis vill jag ta upp något märkligt som hände vid utfrågningen i utskottet. Samtidigt som Anders Björck gång på gång hävdade att han i princip inte hade någonting att göra med de beslut som fattades inom försvaret, erbjöd han helt plötsligt utskottsledamöter att följa med på en flygtur med ett av försvarets plan. Hur kunde han göra detta om han inte över huvud taget har någonting att säga till om och inte kan fatta några beslut som berör verksamheten inom flygvapnet?

Herr talman! Granskningsärendet JAS innehåller flera olika komponenter: Försvarsdepartementet har behandlat frågan om flyguppvisningar. Jag skall kort kommentera frågeställningarna 1--3 innan jag mer i detalj kommenterar försvarsministerns och Försvarsmaktens roll i fråga om flyguppvisning i samband med Vattenfestivalen i Stockholm i augusti 1993. Ett provflygplan har havererat, och JAS har i dag flygförbud. Efter det senaste haveriet i augusti 1993 Regeringen har av riksdagen sedan 1986 ålagts att årligen till riksdagen rapportera om läget inom KMI i allt skarpare formuleringar uttryckt oro för de allvarliga bristerna i flygplanets styrsystem. Regeringens redovisning av projektets tekniska utveckling har inte varit helt tillfredsställande. Enligt regeringens senaste skrivelse till riksdagen den 24 mars 1994 kvarstår problemen med styrsystemet och styrspaken. Vid de båda haverierna som inträffade med JAS 39 har emellertid skilda brister i styrsystemet uppdagats. Regeringen citerar i sin skrivelse bl.a. JAS kommissionen som säger att det bör vara möjligt att utforma ett tillfredsställande styrsystem för JAS 39 -- jag poängterar; det bör vara möjligt. Regeringen avslutar med att konstatera att man inte har skäl att ifrågasätta kommissionens bedömning. Stockholms vattenfestival, ett interimistiskt typplansbevis för viss seriestatus i juni 1993. Detta något krystade bevis för godkännande valdes för att myndigheten önskade leverans av ett flygplan att användas för att samla in erfarenheter från flygning i förbandsform. JAS-kommissionen uppmärksammade, liksom KU vid granskningsförhör, frågan om den opreciserade ansvarsfördelningen mellan FMV och chefen för flygvapnet. Chefen för flygvapnet hade till KMF Frågan behandlades enligt formuleringen av chefen för KMF som ett rutinärende. Detta är något förvånande med tanke på att JAS är den största militära industrisatsningen på ett instabilt plan som någonsin gjorts. Efter tio år förväntas fortfarande att problemen med styrsystemet och styrspaken skall nå en slutgiltig lösning. Spåren av tio års strul med styrsystemet förskräcker. Finner man inte godtagbara tekniska lösningar, verkar den fortsatta JAS-satsningen vara i fara. Utskottet har konstaterat att regeringen i fortsättningen kommer att ge myndigheten Försvarsmakten föreskrifter om såväl flygsäkerhet som luftvärdighet. KMF:s kontroversiella granskningsfråga med anknytning till JAS är försvarsministerns roll i fråga om flyguppvisningen i samband med Vattenfestivalen i Stockholm. Frågeställningen gäller bl.a. om försvarsministern hade kännedom om de första serieflygplanens tekniska insufficiens, något som man förnekar. Kvar står emellertid att statens haverikommission gjort vissa kritiska uttalanden om planet. flygplanets instabilitet ställer ett ovillkorligt krav på att det alltid finns styrauktoritet kvar i stabiliseringsfunktionen. Kommissionen fastställer vidare vid förhören att styrspaken kunde ge styrsystemet så mycket signaler att detta blev mättat innan rodren hann ge utslag. JAS kommissionen konstaterar sammanfattningsvis att JAS styrsystem hade en egenskap som i vissa situationer kunde leda till haveri. Försvarsministern har enligt en promemoria av den 2 december 1993 konstaterat att inte annat varit känt än att planet fungerade i god ordning. Försvarsministern har därför konstaterat att han inte haft anledning att ifrågasätta myndigheternas bedömning i luftvärdighetsfrågan. I konsekvens därav har han sagt att han, även om han kände till att ett JAS-plan skulle uppvisningsflyga i samband med Stockholms vattenfestival, inte skulle haft någon anledning att ingripa. Ansvaret för flyguppvisningen låg nämligen helt på chefen för flygvapnet. Enligt försvarsministern var emellertid regeringen oförhindrad att ingripa, vilket så småningom också bekräftades i utskottsförhören av flygvapenchefen. Anders Björck ansåg att flyguppvisningar är en fråga för vederbörande myndighet, dvs. för chefen för flygvapnet och inte för honom själv. Framför allt med tanke på JAS 39:s tekniska brister i styrspaken och styrsystemet har jag som individuell granskare känt olust inför att ta ställning till ifall försvarsministern bär ansvar för JAS Det har emellertid vid utfrågningen klargjorts att försvarsministern hade kunnat ingripa för att stoppa vidare flygningar utan att man kanske talat om ministerstyre. Låt oss bara tänka den hemska tanken att störtningen skett i publikhavet. Då hade troligtvis försvarsministern omgående fått lämna sitt ämbete i egenskap av den som måste ta det politiska ansvaret. Gudskelov hände inte detta, utan frågan är reducerad till om i fall vår handlingskraftige försvarsminister skulle tagit ett ytterligare initiativ, nämligen att stoppa uppvisningsflygningen. Försvarsministern skulle alltså, även om en olycka inträffat, ha tagit ett politiskt ansvar. Jag har upplevt det som mycket svårt att sitta som ansvarig domare med utslagsröst i detta tekniskt, juridiskt mycket komplicerade ärende. Jag har diskuterat frågan ingående med vår riksdagsgrupp, och vi har kommit fram till att det i ett så här komplicerat fall är bättre att fria än att fälla. Det kommer ett utslag vid voteringen senare i dag.

Herr talman! Simon Liliedahl från Ny demokrati gav uttryck för vissa våndor. Jag måste erkänna att också vi i Vänsterpartiet har känt våndor. Vi upplever detta som ett gränsfall för att ge kritik. Vi var redan från början kritiska till JAS-projektet. Under den här utredningens gång har vi blivit smått chockerade över hur pass illa projektet har skötts. Detta gäller också flyguppvisningarna. Vissa omständigheter gör att vi i slutändan har hamnat i en position där vi vill ge kritik. Som flera talare har redovisat fanns det information inom regeringskansliet om avsevärda svagheter i styrsystemet. JAS-kommissionen riktar också kritik mot den förra regeringen för att den inte gav riksdagen tillräcklig information om detta. Det fanns information om just det här planet. Det fanns också information om att försvarets materielverk inte hade någon formell rätt att utfärda luftvärdighetsintyg, vilket är en anmärkningsvärd omständighet i dessa sammanhang. Regeringen undgår kritik på den punkten, eftersom man har tagit itu med problemen, och förhållandena nu skall rättas till. Men detta är ändå en omständighet som visar hur illa säkerhetsfrågorna har skötts. Det har också redovisats att det fanns vetskap om att stridsflygplan har en benägenhet att störta under provperioden. Det sker både i vårt land och i andra länder. Henrik Järrel tog upp att J 29 hade störtat Mot den bakgrunden borde såväl myndigheter som regering ha kunnat göra bedömningen att det fanns betydande risker för att en störtning till skulle inträffa. Vi får också nu göra bedömningen att de här planen kommer att störta under provningsperioden, på grund av tekniska problem. Det fanns uppenbarligen också information om att flygvapnet skulle ha flyguppvisningar över tättbefolkade områden med det här planet, även om regeringen inte hade information om just den här uppvisningen. Dessa omständigheter borde ha lett till en tvekan om det rimliga i att ha flyguppvisningar. Det borde ha funnits ett större intresse för de här problemen inom Försvarsdepartementet. Chefen för Försvarsdepartementet är naturligtvis högste ansvarige för JAS-projektet. Han är också högste ansvarige för hur myndigheterna under honom tillämpar sina regler. Det är mot den bakgrunden som den här milda kritiken skall riktas. Det är därför som vi har yrkat bifall till utskottets skrivning.
Herr talman! När det gäller frågan om luftvärdighetsprov och ordningen för det är det alldeles riktigt, som Bengt Hurtig antyder, att det har funnits ett delat ansvar och att det egentligen inte har förelegat någon formell förordnanderätt för chefen för flygvapnet. Men jag vill erinra om att den ordningen tillkom under en socialdemokratisk försvarsminister som hette Roine Carlsson. Någon ändring har därefter inte skett, utan det har behövts en borgerlig regering och en moderat försvarsminister för att få en ändring till stånd. Den ändringen inträder från den 1 juli i år då den nya myndigheten Försvarsmakten får det odelade ansvaret för bl.a. luftvärdighetsprov och luftvärdighetsintyg. Med anledning av Bengt Hurtigs inlägg vill jag också säga att det har inträffat förvånansvärt få haverier med JAS 39 jämfört med andra svenska flygplan, och låt oss hoppas att de inskränker sig till dem som nu har förevarit! Jas 39-projektet har varit ett utomordentligt tekniskt avancerat och från olyckor förskonat utvecklingsprojekt. Det finns anledning att notera det i det här sammanhanget. Regeringen och statsrådet ansvarar, som Bengt Hurtig sade, för att tillämpningen av de föreskrifter som finns görs av underlydande myndigheter. Men försvarsministern har inte haft anledning att ifrågasätta om det har brustit i kompetensen hos de myndigheter som har haft att kontrollera och bedöma luftvärdighetsfrågorna i det här sammanhanget.
Herr talman! Som har sagts tidigare är det inte speciellt uppvisningen över Stockholm som vi anser att försvarsministern borde ha stoppat, utan över huvud taget uppvisningar över tättbefolkade områden. Jag sade också i mitt anförande att regeringen har tagit itu med den konstitutionella bristen att försvarets materielverk inte hade rätt att utfärda luftvärdighetsintygen. Det är naturligtvis hedersamt gjort av regeringen. Men jag pekade på att den här omständigheten visar hur lösligt det har fungerat när det gäller säkerhetsfrågor och luftvärdighetsprövningar inom systemet. Den här omständigheten kunde regeringen ha vägt in när den tog ställning till all information som fanns. På just den här punkten har vi ingen anledning att rikta kritik mot att regeringen inte har tagit itu med missförhållandena. Det har den gjort i det här avseendet.
Herr talman! Det är möjligt att erfarenheterna från kraschen i Stockholm förra året ger luftfartsmyndigheterna anledning att se över bestämmelserna när det gäller tillstånd för den här typen av flyguppvisningar över tättbefolkade områden. Det är mycket troligt att så kommer att ske, men det har än en gång inte funnits anledning -- och det finns inte anledning -- för försvarsministern att lägga sig i tekniska bedömningar. De måste myndigheterna få ta ansvaret för.
Herr talman! Försvarsministern skall inte lägga sig i tekniska bedömningar, men den information som rimligen fanns på Försvarsdepartementet redan 1993 borde ha gett samma intryck som den ger i dag. T.o.m. försvarsministern säger att vi bör överväga att ställa in flyguppvisningar över tättbefolkade områden. Det är en insikt som man kunde ha kommit fram till redan tidigare, med den information som fanns. Eftersom JAS-planet bara har störtat två gånger, och erfarenheter visar att andra plan störtar fler gånger, kan man föra två resonemang. Det ena resonemanget är att planet har liten benägenhet att störta. Det andra resonemanget är att det kommer att störta åtskilliga gånger i framtiden, om det är ett normalt plan. Vad som är riktigt sant får framtiden utvisa. Om vi skall vara på den säkra sidan får vi nog förvänta oss ytterligare störtningar.

Herr talman! Det har antytts här och var och på visst sätt av Henrik S Järrel i dagens debatt att det är något skumt och felaktigt eller ett övergrepp att ordföranden använder sin utslagsröst i KU när röstetalen är lika. Henrik S Järrel använde uttrycket ''begagnade sig av''. Jag vill upplysa Henrik S Järrel om att jag följer riksdagsordningen. I 4 kap. 14 § i riksdagsordningen om omröstningen inom utskott står det följande: Är rösterna lika delade gäller den mening som ordföranden biträder. Ärenden där rösterna är lika måste ju avgöras på något sätt, och riksdagsordningen anger på vilket sätt. Menar Henrik S Järrel att jag skall avstå från att rösta i konstitutionsutskottet?
Herr talman! Jag missunnar inte vår ordförande Thage G Peterson att begagna sig av sin utslagsröst. Bestämmelserna ger honom den rätten och skyldigheten i vissa uppkomna lägen. Ett sådant läge uppkom i den här frågan. Jag kritiserade inte det. Jag bara beklagar att Socialdemokraterna inte fick majoriteten i utskottet bakom sig. Då hade kanske skrivningen och den sakliga bedömningen i det här ärendet blivit något tyngre, mer genuin och bättre. Det var det jag konstaterade i mitt inledningsanförande. Tack vare att det inte blev en ordentlig majoritetsskrivning i utskottet -- Ny demokrati avstod ju från att rösta och lade ner sin röst -- blev det, precis som Thage G Peterson säger, hans röst som fick fälla utslaget. Det är inget fel i det.
Herr talman! Jag vill be Henrik S Järrel att vara litet tydligare i sitt svar och inte försöka att glida undan. Jag frågar Henrik S Järrel: Skall jag eller skall jag inte följa riksdagsordningen 4 kap. 14 § där det står att om rösterna är lika delade gäller den mening som ordföranden biträder? Det står klart uttryckt i riksdagsordningen vad som skall gälla när röstetalen är lika. Menar Henrik S Järrel att detta är att begagna sig av någon bestämmelse? Är det inte så att bestämmelsen anger hur omröstningen skall ske och vad som gäller när rösterna är lika delade? Kan inte Henrik S Järrel för en gång skull tydligt säga om riksdagsordningen skall gälla eller inte eller om det är Henrik S Järrels egen tolkning som skall gälla?
Herr talman! Thage G Peterson har tydligen svårt att antingen förstå eller höra vad jag säger. Jag sade ju i mitt svar att det enligt bestämmelserna åligger honom rätten och skyldigheten att begagna sig av denna bestämmelses innebörd. Jag trodde svaret var klart på den punkten redan i min första replik.

Herr talman! Enligt de riktlinjer som riksdagen antagit får export av krigsmateriel inte ske till länder där det förekommer omfattande och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Dessutom bör, enligt vad utrikesutskottet sagt, regeringen bemöda sig om stor noggrannhet i sina bedömningar av situationen i enskilda länder och fästa stort avseende vid kravet på respekt för de mänskliga rättigheterna i de enskilda fallen. Detta har regeringen tagit sig friheten att tolka så att i de lägen då man inte skall exportera krigsmateriel, vare sig det är övrig krigsmateriel eller krigsmateriel för strid, skall det vara systematiskt och nationellt sanktionerade förtryck av de mänskliga rättigheterna i de enskilda länderna. Det sättet att tolka riksdagens och utrikesutskottet beslut har inte något stöd.

De fortsätter att ockupera Östra Timor. Det pågår lokala konflikter i provinser som Västpapua och Aceh. Europarådet har tagit så allvarligt på dessa inre problem att rådet år 1991 antog en resolution om bl.a. vapenembargo mot Indonesien. Den svenska regeringen har inte funnit anledning att ansluta sig till den resolutionen. Regeringens beslut i vissa fall om positivt förhandsbesked för leveranser av viss krigsmateriel för strid i anslutning till tidigare leveranser ger intrycket att regeringen avser att på något eller några års sikt tillåta export av sådan materiel också till Indonesien. I västra Gulfstaterna är situationen vad beträffar respekten för de mänskliga rättigheterna klart otillfredsställande. Företrädare för Amnesty International betecknar förtrycket av de mänskliga rättigheterna där som grova och omfattande. Dessutom är länderna belägna i en region där rustningsnivån redan är hög och ökande. Framtida väpnade konflikter kan befaras i området. Mot den här bakgrunden är det enligt min mening helt fel att regeringen ger positiva förhandsbesked om export av krigsmateriel för strid till något land i den här regionen. Jag menar att regeringen borde ha kritiserats för bristande hänsyn till respekten för mänskliga rättigheter och för att man inte till fullo har följt de beslut som riksdagen har fattat och de principer som lagts fast för krigsmaterielexporten. Det gäller särskilt Indonesien och västra Gulfstaterna. Genom konstitutionsutskottets beslut har vi nu tagit ett antal steg tillbaka i utvecklingen när det gäller krigsmaterielexporten. Den politiska kampen för att skärpa kontrollen av vapenexporten måste på sätt och vis börja om på nytt.

Herr talman! Det svenska regelverket för krigsmaterielexport bygger på en generell tillståndsplikt för export av sådana produkter som klassas som krigsmateriel. Regeringen beviljar tillstånd i enskilda fall för utförsel av viss materiel i viss kvantitet till en bestämd mottagare. Varje ärende handläggs för sig. Att utförseln sedan genomförs enligt regeringens intentioner tillförsäkras med hjälp av ett system med slutanvändaråtaganden. Riktlinjerna för krigsmaterielexporten går i korthet ut på följande. Tillstånd till utförsel eller till annan samverkan med någon i utlandet bör medges endast om det bedöms som erforderligt för att tillgodose det svenska försvarets behov av materiel eller kunnande eller i övrigt är säkerhetspolitiskt önskvärt. Det skall inte heller stå i strid med Sveriges utrikespolitik. Regeringen bör göra en totalbedömning av alla de omständigheter som gäller ärendet. Tillstånd får endast avse statlig myndighet eller av staten auktoriserad mottagare. Vid utförseln skall ett slutanvändarintyg eller bearbetningsintyg föreligga. Ovillkorliga hinder är om det strider mot internationella överenskommelser som vi har biträtt, mot beslut av FN:s säkerhetsråd eller mot folkrättsliga regler om export från neutral stat under krig. Respekten för de mänskliga rättigheterna är ett centralt villkor, och tillstånd bör inte heller beviljas om det avser stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer. Det bör inte heller beviljas om det avser stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat eller som är invecklad i internationell konflikt eller har inre väpnade oroligheter. Tillstånd bör ges till utförsel av reservdelar till tidigare exporterad krigsmateriel, om inte ovillkorligt hinder möter. Det bör även gälla annan materiel, t.ex. ammunition som har samband med tidigare utförsel eller där det annars vore oskäligt att inte ge tillstånd. Beslut i ärenden om att föra ut krigsmateriel ur landet fattas av regeringen, och ärendena bereds av Försvarsdepartementet och i vissa fall Näringsdepartementet. Till regeringens förfogande står också en rådgivande nämnd med uppgift att lämna råd i enskilda krigsmaterielfrågor. Nämnden består av sex ledamöter som är tillsatta på parlamentarisk grund, med representanter för de partier som ingår i Utrikesnämnden. Vad sedan gäller de olika länder som vi har granskat har vi konstaterat att vad gäller Indonesien har export skett av ammunition och reservdelar och i form av följdleveranser. Ingen ny materiel har exporterats under 1993. De s.k. västra Gulfstaterna uppfyller enligt regeringens bedömning riktlinjerna för utförsel av övrig krigsmateriel, då risken för väpnad konflikt i regionen inte medger utförsel av krigsmateriel för strid. Under 1993 har export skett eller tillstånd beviljats endast för övrig krigsmateriel. Thailand uppfyller villkoren såväl för krigsmateriel för strid som för övrig krigsmateriel. Enligt utskottets mening är det av största vikt att regeringen i sin bedömning av situationen i ett land som kan bli mottagare av krigsmaterielexport fäster stor vikt vid respekten för de mänskliga rättigheterna. I denna bedömning har enligt utskottets mening den parlamentariskt sammansatta rådgivande nämnden en mycket viktig roll. Sammanfattningsvis anser utskottet att regeringen i de granskade fallen har tillämpat riktlinjerna på ett korrekt sätt. Därför yrkar jag bifall till utskottets skrivning i denna del.
Herr talman! Det är ju riktigt, som Ola Karlsson säger, att det skall göras en helhetsbedömning. Jag menar nog att vi också gör en sådan helhetsbedömning. Nu varnar flera bedömare för att vi kommer att få ta emot en ökande flyktingström från östra Turkiets del av Kurdistan, eftersom det där pågår ett inbördeskrig. Samtidigt exporterar Sverige nu mer vapen till Turkiet. Jag skulle vilja fråga Ola Karlsson om han tycker att det är bra att Sverige under dessa omständigheter exporterar vapen till Turkiet vilka kan användas mot kurder som därmed tvingas fly till Sverige. Ola Karlsson måste väl tycka att det är bra, eftersom han försvarar konstitutionsutskottets ställningstagande. Vi har tidigare exporterat vapen i stor skala till Jugoslavien, och vi ser resultatet av de vapnen där. Vad säger Ola Karlsson om att regeringen har till Indonesien lämnat positivt förhandsbesked för ny krigsmateriel för strid? Europarådet ville tidigare ha ett vapenembargo mot Indonesien. Vad säger han om exporten till Thailand, vars militär samarbetar med Röda khmererna, de värsta massmördarna i modern tid, som nu faktiskt hotar att ta över i Cambodja? De säljer vapen via Thailand och får hjälp av den thailändska militären. Dessutom har man i södra Thailand en muslimsk gerilla, mot vilken också svenska vapen kan komma att användas. Detta är, Ola Karlsson, en ansvarslös politik, som inte fyller måttet vid en rimlig helhetsbedömning.
Herr talman! Frågor om krigsmaterielexport är känsliga, och därför har vi en rådgivande nämnd, som samarbetar med KMI. Därför har vi också en krigsmaterielinspektion, och därför diskuterar vi ofta dessa frågor i riksdagen. Men det är i den rådgivande nämnden och i utrikesutskottet som exporten till Turkiet, till Thailand och till Indonesien skall diskuteras. Vad vi här har att diskutera är om KMI och regeringen har agerat på ett konstitutionellt korrekt sätt. Om Bengt Hurtig ifrågasätter export och besked vad gäller Turkiet, är det väl fullt möjligt för honom att anmäla ett nytt granskningsärende till konstitutionsutskottet.
Herr talman! Ja, det kommer sannolikt att bli flera anmälningar mot den typ av vapenexportpolitik som man nu har slagit in på. Jag konstaterar att Ola Karlsson egentligen inte svarade på någon av mina frågor. Självfallet påstår jag att den typ av vapenexport som jag räknar upp inte är förenlig med de riktlinjer som riksdagen och utrikesutskottet tidigare har lagt fast, men det anser tydligen Ola Karlsson att den är.

Herr talman! Jag vill till att börja med anknyta till tredje vice talmannens eget yttrande i dag i början av debatten, där han talade om att just frågor om krigsmaterielexport är känsliga, vanskliga och viktiga. Det är ju därför av stor betydelse att det sker en ingående och grannlaga prövning av dessa ärenden. Utskottet har ju, som Ola Karlsson sagt, kommit fram till den slutsatsen att inte framföra någon kritik och anmärkning i det här ärendet, men det har ändå från utskottets sida gjorts en bestämd markering. I slutet av utskottets skrivning uttalas: 1992 - - står det inte i samklang med svensk utrikespolitik att samarbeta på krigsmaterielområdet med stater som grovt och på ett systematiskt sätt förtrycker de mänskliga rättigheterna. Denna princip innebär en skärpning i förhållande till tidigare riktlinjer, enligt vilka den direkta användningen av den aktuella materielen för undertryckande av mänskliga rättigheter tillmättes viss betydelse.'' Det är nu fråga om att inte samarbeta med eller exportera vapen till länder där det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Utskottet skriver vidare: ''Enligt utskottets mening är det av största vikt att regeringen i sin bedömning av situationen i ett land som kan bli mottagare av krigsmaterielexport fäster stor vikt vid respekten för de mänskliga rättigheterna. I denna bedömning har enligt utskottets mening den parlamentariskt sammansatta rådgivande nämnden en viktig roll.'' Det här uttalandet har tillkommit mot bakgrund av vad som förekommit i ärendet och att det fanns anledning att göra denna markering. Den instämmer jag i, men därutöver har jag ansett att vad som förekommit i ärendet ger anledning till att utvidga yttrandet.

Eller hur, Ola Karlsson?

I anledning av att man här har en i viss mån förändrad attityd, tycker jag att det är viktigt med inte bara den markering som har gjorts från utskottets sida utan att verkligen påtala att regeringen måste noggrant tänka över saken, innan definitiva beslut fattas. Vad sedan gäller Gulfstaterna är det ju riktigt att det där nu inte förekommer vare sig yttre eller inre väpnade konflikter. Däremot förekommer det omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter i praktiskt taget alla de länderna.

Den förklaring som jag har till att frågorna inte behandlas på det strikta sätt som jag anser vara nödvändigt är att krigsmaterielinspektören Sven Hirdman tolkar riksdagsbeslutet på ett sätt som jag inte tycker är riktigt. Han har formulerat vissa tillägg om hur exportkriteriet om mänskliga rättigheter skall tillämpas och nämnt att kränkningarna måste vara nationellt sanktionerade av regeringen och att man måste ta ''kulturella'' hänsyn. ''Kulturella'' vill jag verkligen sätta inom citationstecken, eftersom det rör sig om mycket avskyvärda metoder som tillämpas i vissa av de här länderna. Dessa tillägg har inte stöd i riksdagens riktlinjer, som säger att mänskliga rättighetsrekvisitet, som jag tidigare nämnde, skall tillämpas med särskild restriktivitet.

Herr talman! I inledningsrundan i morse gjorde Bertil Fiskesjö en intressant tillbakablick på konstitutionsutskottets arbete sedan 70-talet. Själv har jag deltagit i KU:s granskning av regeringen sedan 1986, och mina insatser har framför allt gällt att granska huruvida regeringen följt de av riksdagen antagna riktlinjerna för krigsmaterielexport. 1986 års granskning hade sin utgångspunkt i de polisundersökningar som då gjordes om illegal vapenexport. Svenska Freds och skiljedomsföreningen hade polisanmält Bofors för smuggling, och som bevis hade man bl.a. uppgifter som Boforsingenjören Ingvar Bratt tillhandahållit. När KU började granska vapenexporten 1986 -- det gällde framför allt vidareexport till förbjudna länder via Singapore och England -- var intresset ganska ljumt hos de flesta ledamötena i KU. Men i och med att frågan kom allt mer i fokus i massmedia ökade också intresset hos även de ledamöter som egentligen kanske inte var så intresserade av att vi skulle ha en mera restriktiv vapenexportpolitik, vilket ju faktiskt granskningen och den fokusering på vapenexporten som då gjordes också ledde till. Färre länder fick alltså lov att köpa svenska vapen. Nu har vi, kan man nästan säga, återgått till det som gällde för tio år sedan, men intresset nu är ju inte alls detsamma. Det är intressant att notera att många av de länder som var aktuella på 80-talet, dvs. Indonesien, Thailand, Oman, Saudiarabien m.fl., är de länder som är aktuella i dagens debatt också. På 80-talet var det tal om smuggling, men nu accepterar man att export kan tillåtas till de här länderna. Det finns inte heller det massmediapådrag som fanns på 80-talet. Först skulle jag vilja ta upp exporten till Indonesien. Den frågan har ju varit föremål för debatt i riksdagen under många år, framför allt på grund av Indonesiens ockupation av Östtimor. Indonesien har inte heller gjort sig känt för att respektera mänskliga rättigheter och inte heller för demokrati. Den militärdiktatur som råder där har brutalt slagit ner befrielserörelser i Östtimor, Mats Hellström var starkt kritisk när den borgerliga regeringen lät Bofors sälja kanoner till Indonesien i slutet av 70-talet. Sedan, när han själv blev minister för utrikeshandeln, tillät han försäljning av kanoner, och han vilseledde då riksdagen genom att kalla det för följdleveranser. När KU granskade Mats Hellströms förfarande våren 1987, reserverade sig Folkpartiet mot att luftvärnskanoner skulle betraktas som följdleveranser. Vi framhöll i en reservation att det vid beslut om tillstånd för utförsel av kanoner inte förelåg några bindande åtaganden från tidigare regeringar. Vi konstaterade vidare att dåvarande handelsministern gjorde gällande att ''regeringen skall göra en totalbedömning och att i denna ingår en bedömning av i vad mån regeringen är bunden till att ge ett nytt tillstånd, om ett tillstånd givits vid något tidigare tillfälle''. Vi varnade för att ''dessa tolkningar av riktlinjerna riskerar att få konsekvenser för praxis i tillståndsgivningen''. Det visade sig att de farhågor vi hade från Folkpartiets sida var väl befogade. I årets granskning använder sig nämligen krigsmaterielinspektören av samma trick. Han kallar krigsmateriel som nu är aktuell för försäljning för följdleveranser, på grund av att Indonesien köpte denna typ av materiel på 70-talet. Det är alltså precis samma motivering som Mats Det vore hederligare att säga att man nu är benägen att tillåta vapenexport som man inte tillåtit under de senaste åren, och sedan får man stå för det. Indonesien av ny materiel enligt KMI:s bedömning inte är aktuell förrän tidigast på något års sikt''. Att KMI säger på detta vis beror på att man redan har gett förhandsbesked om att det är möjligt att sälja ny materiel för strid till Indonesien. Vi kan konstatera att det föreligger en kursändring. Jag tycker att denna kursändring är mycket olycklig, inte minst för Östtimors folk. Den är, enligt min mening, inte i överensstämmelse med våra riktlinjer för vapenexport. Ola Karlsson talade tidigare om mänskliga rättigheter, som man verkligen skall ta hänsyn till. Det tycker jag inte att man gör i detta fall. Det gäller också i fråga om Gulfstaterna. Det kan inte vara i överensstämmelse med riktlinjerna att exportera vapen till Vi kan nu följa i medierna vad som händer i Yemen. Nästan alla dessa länder har intresse av den konflikten och är involverade på olika sätt. Därtill kommer de övergrepp på mänskliga rättigheter som sker i hela denna region. KU skriver att regeringen inte medgett utförsel av krigsmateriel för strid till Gulfstaterna. Det är inte en helt korrekt beskrivning, anser jag. De eldledningssystem som är aktuella för export kan inte betraktas som övrig materiel. Krigsmaterielinspektören angav själv, vid utfrågningen i utskottet, att det här är fråga om en gråzon. Det är också knepigt att bedöma vad som anses med vapensystem när de levereras i delar. Också på denna punkt bör man vara helt på det klara med vad man gör, och sedan får man stå för det. En svårighet i årets granskning har varit att KMI inte har medverkat till att de handlingar som utskottet på mitt förslag begärde att få se, kommit till utskottet. Det gäller protokoll från parlamentariska nämnden och kvartalsrapporter från krigsindustrin. KMI:s motivering för att inte lämna över handlingarna var först att de var hemliga. Det är ett märkligt påstående, med tanke på KU:s uppgift att granska regeringen. Vi har ju tillgång till en mängd hemliga handlingar i det arbetet. När sedan KU återkom och stod fast vid begäran, beskrev KMI situationen när det gäller protokollen från nämnden och sade att de var mycket svåra att tränga igenom. Det var svårt att läsa dem. Materialet bestod av en mängd lösa lappar. Jag tycker att bara det skulle ha varit anledning för utskottet att titta på hur dokumentationen går till på KMI. Nu nöjde sig emellertid KU med att krigsmaterielinspektören själv fick komma och berätta vad som stod i protokollen och vilka beslut som hade fattats av nämnden när det gällde nya vapensystem, nya länder och de länder som var aktualiserade i granskningsanmälan. Det är bara det att krigsmaterielinspektören själv har valt att definiera vad som är nytt och inte nytt. Det kan vara fråga om att vapensystem sålts på 50-talet till länder som det sedan under många år varit förbjudet att exportera till. Sedan säger man att det inte är nya länder, eftersom vi tidigare har exporterat till dem. Då är det inte riktigt relevant att tala om vilka länder som är nya. Jag tycker inte att KMI har bidragit till att underlätta KU:s granskning av vapenexporten på ett sådant sätt som man kunde förvänta sig. Till slut vill jag bara nämna det ärende som jag själv har anmält. Det gällde Nobelkruts smuggling av krut via DDR. Sedan utskottet granskade det ärendet senast har det framkommit papper genom Stasi som belägger just denna vapensmuggling. Det är papper som man inte hade tillgång till när åtal väcktes mot direktörer på Bofors. Vilka som än kan få ut dessa papper, vill jag säga att jag tycker att man borde ha fått ut dessa Stasipapper för att bringa reda i även dessa olagliga vapenaffärer. Vi har särskilda riktlinjer för vapenexporten som skall gälla. Jag tycker att vi skall ha en öppen debatt om hur man tillämpar dessa regler. Då skall man inte hålla på och glida på en mängd definitioner och tolkningar av begrepp. Regeringen måste stå för vad den gör och ta den öppna debatt som det för med sig.

Herr talman! Jag vill, i anledning av vad jag sade nyss och vad Ingela Mårtensson också har framfört, återge vad som står i utskottsbetänkandet där man citerar propositionen. Där står uttryckligen: ''Kriteriet omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter nämns också särskilt i samband med villkoren för utförsel av materiel som klassificeras som ''övrig krigsmateriel'.'' Sedan hänvisas till innebörden. Det sägs: ''Detta är ett uttryck för insikten att omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter kan utgöra ett hot mot stabiliteten såväl inom ett land som i dess omgivning. I de hittillsvarande riktlinjerna sägs, att tillstånd inte bör beviljas för utförsel till stat som på grund av deklarerade avsikter eller rådande politiska förhållanden kan antas använda den aktuella materielen för att undertrycka de mänskliga rättigheter som anges i FN-stadgan.'' Det har ägt rum export av övrig krigsmateriel som inte är förenlig med vad som sägs i de av mig citerade avsnitten. Jag konstaterar att Ola Karlsson inte kan kommentera detta nu. Det ger också intrycket av att utskottet här har nöjt sig med att göra ett alltför begränsat uttalande. I detta sammanhang borde man ha vidgat det till det som finns återgivet i mitt särskilda yttrande, där jag på goda grunder kan hänvisa till att omfattande och allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter sker i Indonesien och i en rad av Gulfstaterna.

Herr talman! Detta är ett av de två ärenden där utskottets ordförande anklagar de borgerliga ledamöterna i utskottet för att inte ta sin uppgift på allvar. Jag tycker att det är en anmärkningsvärd anklagelse från utskottets ordförande. Jag tycker inte heller att man kan mäta seriositeten och allvaret i ledamöters arbete efter vilken textmassa som senare avsätts i ett utskottsbetänkande. Jag vill alltså med kraft tillbakavisa utskottets ordförandes uttalanden på denna punkt. Vad detta avsnitt handlar om är om en minister har konstitutionella möjligheter att erbjuda nya tjänster till generaldirektörer och andra chefer inom statsförvaltningen. På den frågan kan man svara ett obetingat ja -- det ankommer på regeringen. Det är regeringens skyldighet att svara för tillsättandet av ett antal tjänster. I det här ärendet har det förekommit mycket omfattande utfrågningar. Vi har haft offentliga utfrågningar av Anders Sahlén, av tidigare statssekreteraren Urban Bäckström och av fyra avdelningschefer på Finansinspektionen, vi har utfrågat statsrådet Bo Lundgren både offentligt och slutet, och vi har ställt skriftliga frågor till två styrelseledamöter i Finansinspektionen. Utfrågningarna har visat att regeringen fäster och fäste mycket stor vikt vid Finansinspektionens arbete. Statsrådet Lundgren har strävat efter att förstärka kompetensen, såväl den allmänna som den juridiska, hos Finansinspektionen. Regeringen har ökat resurserna till Finansinspektionen, och man har erbjudit de resurser som kan erfordras för att Finansinspektionen på ett bra sätt skall kunna följa upp hanteringen av finanskrisens efterbörd och alla finanskrisens följdverkningar. Utfrågningarna har också visat att regeringen inte har haft någon som helst avsikt att nedrusta Finansinspektionen eller begränsa dess funktion, och vi har också fått höra att man inom Finansinspektionen har upplevt sig ha det stöd man behöver i sitt arbete. Vi har också kunnat konstatera att det inom departementet har funnits kritik mot Anders Sahlén. Kritiken har gällt hanteringen av ett antal ärenden -- Nobel, Gamlestaden, Sparbanken, Nordbanken och det eventuella tillsättandet av Christer Bergqvist i Bankstödsnämnden. De viktiga bitarna i kritiken har varit Finansinspektionens avvägning mellan tillsynsuppgiften och det aktiva deltagandet i lösandet av en del av problemen. Detta ledde senare till bildandet av Bankstödsnämnden. Utfrågningarna har också visat att Anders Sahlén har haft alla möjligheter att tacka nej till det erbjudande han fick av statsrådet Lundgren. Anders Sahlén tackade emellertid ja, han antog erbjudandet. Han övervägde inte ens möjligheten att tacka nej, och han ställde inte ens någon kontrollfråga för att höra efter vilka möjligheter som fanns att tacka nej. Därmed finns det ingen som helst grund för en konstitutionell kritik i det här ärendet, och jag yrkar därför bifall till reservationen i det här avsnittet. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets anmälan och de borgerliga reservationerna 5 och 6.

Herr talman! Den borgerliga reservationen nr 6 är, som Ola Karlsson redan nämnt, mycket kortfattad. Man hade väl kanske väntat sig att en reservation i ett ärende vilket, som Ola Karlsson påpekade, har inneburit en så omfattande granskning, skulle innehålla mer än vad som sägs i dessa fem rader. I de här fem raderna står det att Bo Lundgren gett Anders Sahlén ett erbjudande om en tjänst, vilket denne frivilligt accepterat.

Anledningen till detta var att Bo Lundgren hade uttalat ett misstroende mot Sahlén, och vid de samtal som förekom dem emellan framkom det ju också att Sahlén hade den uppfattningen att han inte kunde kvarstå som generaldirektör om regeringen uttalade ett misstroende. Vad Anders Sahlén däremot hade möjlighet att bestämma -- även om hans valmöjligheter också i det sammanhanget var relativa -- var om han skulle acceptera tjänsten i Washington eller inte. Den tjänsten accepterade han. Vi kan här inte penetrera alla personliga bevekelsegrunder för detta beslut, men det är tydligt att det också har funnits personliga omständigheter som har spelat in, och det kan också ha varit så att han inte hade något annat att ta till.

Jag hänvisar på den punkten till regeringensformen 1 kap. 9 §.

På den punkten vinner hans ståndpunkt stöd från andra medarbetare inom Finansinspektionen. Jag menar att detta inte är förenligt med bestämmelserna i 11 kap. 7 § regeringsformen. Sättet på vilket regeringen genom Bo Lundgren har agerat i det här fallet innebär en risk för att förvaltningschefers möjligheter att tillvarata myndigheternas intressen minskar. Det var den 4 maj som sammankomsten mellan statsrådet Bo Lundgren och Sahlén ägde rum. Det är märkligt att samtalet inleddes med att Sahlén erbjöds en tjänst vid ambassaden i Washington. Först när Sahlén frågade varför han erbjöds denna tjänst kom det fram att regeringen inte hade förtroende för honom. Det rimliga hade ju varit att Lundgren spontant hade talat om vilken hans inställning och hållning var. När Lundgren skall närmare klargöra vad det är som gör att regeringen inte har förtroende nämner han ett antal banker och institut som skulle vara av betydelse för det bristande förtroendet. Han nämner bl.a. Första Sparbanken, Nordbanken och Vad som sedan händer är också märkligt. Det sker en överenskommelse om att det inte skall offentliggöras att Sahlén skall avgå som generaldirektör, utan han skall kunna stanna ytterligare fyra månader i sin tjänst. Med hänsyn till rådande finanskris undrar man nu i efterhand om den misstroendeförklaring som Lundgren gör verkligen kan tas på allvar. Vad som dessutom är märkligt är att regeringen i ett pressmeddelande i januari 1992 uttryckte förtroende för Sahlén. I budgetpropositionen 1993 säger regeringen att inspektionen trots svåra arbetsförhållanden hade utvecklat sina arbetsformer och sin organisation. Detta skrivs alltså fyra månader före det att misstroendeförklaringen görs. Det har sedan nämnts en del andra saker i sammanhanget som skulle ha betydelse. Men jag kan inte finna annat än att de är av mindre betydelse. Det rör sig om uttalanden som Sahlén har gjort om lämpligheten av Christer Bergqvist som kandidat till chef för Bankstödsnämnden. Sahlén säger där att han ansåg att det skulle kunna leda till bekymmer för Bankstödsnämnden, regeringen och Christer Bergquist. På det svarar Urban Bäckström, som för samtalet med Sahlén, att den risken är man beredd att ta. En viss irritation har uppstått på grund av att Sahlén sedermera har preciserat varför han inte tyckte det var lämpligt med Bergqvist, som kom just från Gota Bank, den bank som var utsatt för stark kritik. Han nämnde inte att det kunde finnas ett delikatessjäv, utan gör det först vid ett senare tillfälle. Ett dåligt argument är också, som framförs från Lundgren, att det under våren fanns indikationer på att Justitiekanslersämbetet skulle ha kritik att framföra. I det sammanhanget bygger man på indikationer och inte på ett beslut. Det beslut som sedermera fattades är inte av den arten att det kan leda till någon misstroendeförklaring. Lundgren talar om att man riskerade diskussion om Sahlén. Den omständigheten att det kan bli diskussion kan inte heller utgöra de skäl som fordras enligt de bestämmelser som jag anförde inledningsvis. Det betyder att min slutsats blir att det inte har funnits sakliga och objektiva skäl för att avge denna misstroendeförklaring och genomföra denna omflyttning. Här har regeringen ingripit i en myndighets arbete betydligt utöver vad som är rimligt.

Herr talman! Det är ställt utom allt tvivel att regeringen har ett ansvar för att Finansinspektionens verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt och i bästa möjliga organisatoriska former. Det står också utom allt tvivel att den borgerliga regeringen efter regeringstillträdet 1991 inledde ett målmedvetet arbete med att stärka Problemen på den svenska finansmarknaden krävde alldeles uppenbart en kraftfull och självständig tillsynsmyndighet. Om den offentliga kontrollen av finansmarknaden inte motsvarar allmänhetens förtroende och förväntningar, sviktar också förtroendet för marknaden. Vid samtalet med Anders Sahlén i maj 1993, då Sahlén erbjöds en ministerpost i Washington, redovisade statsrådet Lundgren de problem som fanns i fråga om avvägningen mellan tillsynsverksamheten och rekonstruktionsverksamheten. I det avseendet hade statsrådet vissa betänkligheter beträffande Sahléns omdöme. Han redovisade också ett antal skäl till denna sin åsikt. Inspektionen koncentrerade sig inte tillräckligt på sin tillsynsuppgift, utan deltog livligt i rekonstruktionsarbete på ett sätt som kunde skada tilltron till dess myndighetsutövning. Under våren 1993 startade en offentlig debatt om Finansinspektionen och dess verksamhet som inte var till gagn för tilltron till inspektionen. Justitiekanslerns granskning av Njordaffären acccentuerade problemen. Statsrådet Lundgren fick indikationer på att denna granskning skulle kunna resultera i kritik av Finansinspektionens agerande. Hans Göran Franck vill göra gällande att statsrådet inte skulle ha reagerat på indikationer från Justitiekanslern. Man får förutsätta att Justitiekanslern inte skulle ge några indikationer till statsrådet Lundgren om det inte fanns mycket starka skäl för detta. Sedermera framförde Justitiekanslern kritik mot Finansinspektionens agerande på inte mindre än sex punkter. Det ligger på regeringens ansvar att säkerställa att man i varje läge har kompetens i ledningen, och i verksledningsbeslutet finns kravet på aktivt ledarskap från regeringens sida. För ett aktivt ledarskap är chefsförsörjningen ett viktigt instrument. I verksledningspropositionen sägs särskilt att rekryterings , rörlighets och utvecklingsåtgärder beträffande högre chefer borde utnyttjas målmedvetet och systematiskt för att förnya, förändra och effektivisera den statliga verksamheten. Anders Sahlén fick ett erbjudande om en ministerpost i Washington. Där bedömdes han -- med sin kompetens -- komma bättre till sin rätt. Han hade möjlighet att tacka nej, men han gjorde det inte. Hans Göran Franck tog upp det faktum att det samtal som Anders Sahlén hade med Bo Lundgren inleddes med ett erbjudande om en tjänst som minister i Washington. Det handlade om ett erbjudande till vilket han kunde tacka ja eller nej. Det var först när Anders Sahlén frågade varför som han fick ytterligare skäl för erbjudandet. Det är alldeles uppenbart att Bo Lundgren endast har utnyttjat de befogenheter som han har. Det ställs också krav på honom som ansvarig för regeringsarbetets effektivitet. Det är mot denna bakgrund ytterligt märkligt att Socialdemokraterna har kunnat finna skäl för att kritisera Bo Lundgrens agerande. I majoritetsskrivningen står det att skälen för en omflyttning och ett erbjudande om en ny tjänst för Anders Sahlén enligt verksledningsbeslutet inte var tillräckliga. Den här skrivningen har blivit utskottets majoritetsskrivning med hjälp av ordförandens utslagsröst. Detta säger jag inte för att förmena ordföranden rätten att använda sin utslagsröst utan för att illustrera att meningarna i utskottet var så delade som det någonsin var möjligt. Ny demokrati tog som vanligt inte ställning. Det duger faktiskt inte för Ny demokrati att försöka påstå att man inte har haft tid att sätta sig in i ärendet. Simon Liliedahl har varit mycket aktiv i de utfrågningar som har förevarit slutskedet av behandlingen i utskottet. Socialdemokraterna egentligen tycker är rimliga för en omflyttning av myndighetschefer, när inte ens de uppräknade skälen duger. Jag vill yrka bifall till reservation nr 6. Hans Göran Franck säger att den är kortfattad. Det stämmer. Några större utläggningar behövs faktiskt inte. Alla de relevanta skälen för att understryka ställningstagandet i reservationen finns faktiskt i den recit som vi alla är helt ense om. Vi hänvisar till den. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation
Herr talman! Det är viktigt att så sakligt och så litet känslomässigt som möjligt försöka diskutera denna fråga.

Det är ett faktum, Ylva Annerstedt. Bara den omständigheten gör att all den kritik som Ylva Annerstedt nu anser vara av så stor vikt i grund och botten faller. Man måste ju bestämma sig. Antingen är Sahlén olämplig, omdömeslös och kan inte sköta utvecklingen av Finansinspektionen eller så kan han vara där. Det är på något sätt som om både Ylva Annerstedt och regeringen sitter på två stolar. Den hållning som man har intagit blir både kluven och felaktig. Det är tydligt att det har gjorts anmärkningar. Det är viktigt att också klargöra att JK sedermera har gjort ett antal anmärkningar. Men de är trots allt av mindre beskaffenhet. Det handlar om kritik av det slag som åtskilliga myndighetschefer har fått utan att det har lett till något misstroende eller till att de har lämnat sina poster.
Herr talman! Hans Göran Franck kan inte vara omedveten om att Finansinspektionen hade en oerhört känslig uppgift i det läge som vi då befann oss i på den svenska finansmarknaden. I det läget blev det en lång rad diskussioner om tveksamheter i Finansinspektionens handläggning av olika frågor. Dessa tveksamheter har naturligtvis varit av den arten att man har kunnat diskutera omdömet. Det gjorde också Bo Lundgren när Anders Sahlén frågade honom. Hans Göran Franck tog också upp frågan om den uppskjutna förflyttningen. Han menade att man skulle ha flyttat bort Anders Sahlén direkt om det inte hade funnits något som helst förtroende för honom. Så är det. Bo Lundgren har klart sagt ifrån att det inte var fråga om något avskedande av en generaldirektör. Det var ett erbjudande om en ny befattning av det skälet att statsrådet hade ställt upp vissa frågetecken när det gällde Anders Sahléns omdöme på just posten som Finansinspektionens generaldirektör. Om det inte hade funnits något som helst förtroende för Anders Sahlén hade statsrådet naturligtvis inte bifallit Anders Sahléns egen begäran om att skjuta upp offentliggörandet om hans omflyttning. Vi fick ett klart besked om att det var Anders Sahlén som begärde en period av fyra månaders tystnad. Av personliga skäl ville han inte att det skulle offentliggöras. Här har vi ytterligare ett argument för att det inte var fråga om att bryskt flytta bort Anders Sahlén. Han hade faktiskt ett val. Jag tycker inte heller att man skall bortse från viljan hos statsrådet Lundgren att faktiskt behandla Anders Sahlén mänskligt. Han hade, som sagt, ett val. Det fanns ingen anledning för statsrådet att gå ut med några offentliga uttalanden eller att göra Anders Sahléns omflyttning till Washington svårare än den behövde vara. Därför finns det faktiskt ingen anledning att underkänna de skäl som vi har för vår reservation. Jag noterar att Hans Göran Franck inte har svarat på mina frågor. Vilka skäl tycker Hans Göran Franck och Socialdemokraterna är de enda godtagbara för att diskutera en förflyttning av en generaldirektör?
Herr talman! Ylva Annerstedt föredrar att tala om att offentliggörandet uppsköts i fyra månader, något som i sig är märkligt och naturligtvis skadade arbetet inom Finansinspektionen. Men Ylva Annerstedt undviker att tala om den fråga som är mycket viktigare, nämligen att det inte var värre med den kritik som regeringen hade mot Anders Sahlén än att han, om han hade sagt att han ville stå kvar, hade kunnat fortsätta att vara generaldirektör. På Ylva Annerstedts frågor är mitt svar att det fordras betydligt mera än den kritik som framförts här från JK:s sida för att man skall vidta åtgärder av det slag som regeringen vidtog i det här fallet. Om man har mindre allvarlig kritik att komma med men ändå vill att en person skall förflyttas, skall man -- och bör man -- iaktta en viss försiktighet. Man bör se till att det hela verkligen sker helt frivilligt. Till slut: Ylva Annerstedt säger att de borgerligas reservation här innehåller allt. Nej, det gör den inte. Där sägs ju ingenting om kritiken, misstroendet osv., utan den innehåller bara det här med att Anders Sahlén erbjudits en tjänst i Washington och att han till slut har antagit den.
Herr talman! Den kritik, Hans Göran Franck, som statsrådet hade när det gällde omdömet om Anders Sahléns agerande i Finansinspektionen finns redovisad i bakgrundsmaterialet -- det här finns med i reciten. Dessutom är vi eniga om formuleringarna där. Det behövs alltså inte någon ytterligare redovisning av det i reservationen. Sedan må jag säga att Hans Göran Franck är ganska lättsinnig när han säger att den kritik som i olika sammanhang har riktats mot Finansinspektionens arbete skulle vara lättviktig. Jag skall återge vad JK faktiskt har sagt i sitt yttrande. Först och främst sade man att det kunde ingå inom ramen för Finansinspektionens befogenheter att gå in i ett rekonstruktionsarbete. Men JK varnade för de integritetsproblem som kunde uppkomma och framhöll att inspektionen dessutom borde ha initierat ett formellt tillsynsärende med vad därtill hör. JK riktade också kritik mot brister i Finansinspektionens diarieföring när det gäller sekretesskyddade handlingar. Vidare riktade han kritik mot att man inte hade dokumenterat samtalsuppgifter i vederbörlig ordning. Han riktade dessutom kritik mot handläggningstiderna, mot brister i kommunikationsskyldigheter med part osv. Jag tycker faktiskt att detta är en viktig grund för den helhetsbedömning som statsrådet gjorde. Att det här inte skulle kunna tas till intäkt för att vi diskuterar huruvida Anders Sahlén var den lämpligaste chefen eller inte har jag mycket svårt att förstå. Återigen återkommer Hans Göran Franck till det uppskjutna offentliggörandet. Men Anders Sahlén sade själv -- det var alltså hans egen begäran -- att han av personliga skäl inte ville ha någon offentlighet förrän ett antal månader senare. Det faktum att Anders Sahlén först erbjöds en tjänst som minister i Washington innan man började diskutera något annat kan också, tycker jag, tas till intäkt för att det här faktiskt var ett erbjudande som Anders Sahlén kunde tacka nej till.

Herr talman! Jag vill först kommentera det som Ylva Annerstedt sade. Hon sade att hon var glad över att jag flitigt hade varit närvarande vid utfrågningarna -- eller något liknande. Jag var med när det gällde de fyra souscheferna och statssekreterare Urban Bäckström, men jag tyckte inte att de utfrågningarna gav så mycket. Jag var dock inte med när Bo Lundgren utfrågades. Den aktuella dagen kröp jag omkring med ryggskott och hade inte möjlighet att vara med. Det beklagar jag mycket. Jag tycker nämligen att utfrågningarna ger väldigt mycket. Man kan ju själv ställa frågor i kontroversiella spörsmål. Nu gäller det byte av chef för Finansinspektionen. Frågan är huruvida regeringen har använt sin utnämningsmakt i avsikt att påverka I det intressanta bakgrundsmaterialet diskuteras ingående hur regeringen skall hantera chefsförsörjningen i enlighet med riktlinjerna i den s.k. verkschefspropositionen 1986/87:99. Där diskuteras frågeställningar när det gäller rörlighet mellan olika befattningar och vikten av att en linjetjänstgöring interfolieras med perioder av utbildning. Propositionen pekar slutligen på att man kan visa järnhanden genom att peka på möjligheterna att mot en verkschefs vilja förflytta honom under löpande förordnandetid. Detta alternativ synes ha varit aktuellt då herrar Lundgren och Bäckström av olika skäl önskade flytta på Anders Sahlén, som utnämndes till chef för Mitt parti, Ny demokrati -- och icke minst jag själv -- har vid olika tillfällen under de gångna åren haft synpunkter på chefstillsättningar inom den offentliga sektorn. Vi anser t.ex. att det är fel att tillsätta verkschefer på så lång tid som sex år. Men tursamt nog ger den s.k. verkschefsordningen regeringen möjligheter att mot en verkschefs vilja förflytta honom. På så sätt är det möjligt att bli av med inkompetenta och politiskt besvärliga chefer. Det gäller emellertid att avdramatisera omplaceringen av verkschefer, så att det inte nödvändigtvis betyder en prickning. Vi har i pressen bl.a. kunnat läsa om regeringens problem med omplaceringen av SIDA-chefen, som i sin tur spelar en aktiv roll i ett annat av våra granskningsärenden, nämligen när det gäller att utse biståndskontorschef i Managua i Nicaragua. I ett börsnoterat företag väljs VD på ett år i taget, och dagen före bolagsstämmman har VD bara en dags anställningstrygghet. Samma förhållande gäller politiskt tillsatta topptjänstemän, vilkas anställningstrygghet avtar ju närmare valdagen man kommer. Mot denna bakgrund kan det kanske finnas en viss förståelse för att man diskuterat även s.k. politiska fallskärmar. Det är kanske bättre att man soulagerar ministrar med moderat fallskärm då ämbetet lämnas i stället för att tvingas ge dem nyckelbefattningar som verkschefer eller ge dem andra jobb som de inte har förutsättningar att klara. I många fall torde det vara fel att utnämna den som har varit politiker under större delen av sitt liv till chef för ett större affärsdrivande verk. Det är stor skillnad mellan att vara politiker och att vara företagsledare. Det är inte minst viktigt att tänka på detta i det aktuella fallet, där det rör sig om omplaceringar. Efter att noga ha gått igenom granskningsprotokollen är jag benägen att tro att det fanns visst fog för Bo Lundgren att utnyttja den rätt som han enligt verksledningspropositionen hade att förflytta en tjänstemän till annan statlig tjänst, om man då kunde visa att det var påkallat av organisatoriska eller andra skäl. Bo Lundgren erbjöd vid ett möte den 4 maj Anders Washington. Först i andra hand uttryckte han sitt missnöje med Anders Sahléns sätt att sköta sitt jobb. Hade Anders Sahlén sagt nej till befattningen i Washington, skulle han, enligt ett uttalande av Bo Lundgren vid granskningsförhöret, ha fått stanna kvar på sitt jobb som chef för Finansinspektionen. Det tycker jag är ganska märkligt. Bo Lundgren var ju alltsedan utnämningen till skatteminister hösten Sahléns sätt att sköta sitt jobb. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, har riktat kritik mot Bo Lundgren för att han överskridit sina befogenheter genom att något hårdhänt omplacera Anders Sahlén. Men jag tror att han snarare skulle ha gjort omplaceringen långt tidigare, då han ju sedan länge varit missnöjd med Anders Sahléns sätt att sköta jobbet -- det hade ju varit litet äventyrligt att ha kvar denne så länge innan han slog till. Med tanke på komplexiteten i det här ärendet, vilket jag efter genomläsningen av granskningsprotokollen har fått stor respekt för, vill jag även i detta fall hellre fria än fälla. Jag har därför rekommenderat min riksdagsgrupp att rösta för regeringspartiernas reservation.

Herr talman! Jag tycker, liksom Simon Liliedahl, att det är anmärkningsvärt att om Anders Sahlén hade tackat nej till erbjudandet hade han enligt statsrådet Bo Lundgren fått stanna kvar på sin post i Finansinspektionen. Jag har gång på gång hävdat att även Lundgren hade uppfattningen att kritiken inte var mer allvarlig än att Sahlén hade kunnat stanna om han hade velat. Jag tycker inte att det finns tillräcklig saklig grund för den ståndpunkt som Simon Liliedahl intar, även om jag respekterar att han tycker att frågan är svårbedömd. Men uttrycket att hellre fria än fälla har inte riktigt tillämpning på området. Det viktigaste att konstatera är inte den nyanserade hållning som Simon Liliedahl har intagit utan det är att i dagens debatt har det inte kommit någon som helst förklaring till varför att Bo Lundgren var beredd att låta Anders Sahlén stanna kvar om han hade tackat nej. Därmed faller de borgerligas övriga argument i frågan. Därför kan jag dra slutsatsen att frågan inte är sakligt objektivt handlagd.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har efter anmälan tagit upp till granskning agerandet inom Styrelsen för internationell utveckling, SIDA, i januari i år tillsatte en tjänst som biståndsråd vid svenska ambassaden i Managua. Enligt gällande förordning tillsätts tjänster som chef vid biståndskontoren av SIDA efter samråd med UD. Om chefen samtidigt är chef för en utrikesmyndighet, tillsätts tjänsten dock av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Tham, daterad den 24 januari 1994, tog statssekreterare Alf Samuelsson upp frågan om tillsättning av Anders Hagwall på en tjänst som chef för biståndskontoret i Managua. I skrivelsen underströks vikten av samråd när det gäller tillsättning av biståndsråd, och Alf Samuelsson ansåg att den beslutsprocess som var överenskommen inte hade tillämpats. Samuelsson anförde följande: ''I de fall som en anställd vid SIDA eller annan biståndsmyndighet utnämnts till ambassadör följer med naturlig logik att UD ansvarar för andremannatjänsten.'' Med utgångspunkt i detta skriver statssekreteraren att det inte är acceptabelt från UD:s synpunkt att utse Anders Hagwall, utan han anser att denne skall placeras i Maputo i Moçambique. Vidare framför Alf Samuelsson att Hagwalls fru skall få arbete på samma ställe. Min första fråga till utskottsmajoritetens företrädare Ingvar Svensson är följande. Enligt uppgift är också ambassadören i Maputo ursprungligen rekryterad från SIDA. Varför går det bra med två rekryterade från SIDA på den ena ambassaden men ej på den andra? Mina nästkommande frågor till Ingvar Svensson är följande. Anser Ingvar Svensson att vad den sökandes fru skall syssla med skall ligga till grund vid tjänstetillsättningar? Anser inte Ingvar Svensson att tillsättningar av statliga tjänster skall ske endast på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet? Vidare anför Alf Samuelsson i skrivelsen: ''Om inte denna tillsättning återkallas kan konsekvensen bli att SIDA i framtiden inte kan komma i fråga för fler ambassadchefsposter av den enkla anledningen att UD inte kan riskera en upprepning med dess negativa konsekvenser.'' Min nästa fråga till Ingvar Svensson är: Anser Ingvar Svensson att det är rätt att framföra sådana förtäckta hot i samband med tjänstetillsättningar? Ytterligare ett citat ur skrivelsen: ''Vi, biståndsministern är informerad i ärendet, anser detta anmärkningsvärt.'' Detta sista citat, herr talman, visar på att skrivelsen skickats med statsrådet Alf Svenssons goda minne. Herr talman! Samråd har skett i denna fråga, vilket generaldirektör Carl Tham också påpekar i sin svarsskrivelse av den 29 januari i år till statssekreterare Samuelsson. Utskottsmajoriteten anser att skrivelsen från Alf Samuelsson till Carl Tham var ett led i detta samrådsförfarande. Detta anser vi reservanter vara en mycket märklig slutsats från utskottsmajoritetens sida. Min fråga till Ingvar Svensson är: Är det brukligt att i ett samrådsförfarande skicka skrivelser med ett sådant innehåll som Alf Samuelsson framför? Hela skrivelsen och dess innehåll pekar ju på att statssekreteraren trodde att tillsättningen var klar! Då är det inte fråga om något samråd, anser vi reservanter. Vi socialdemokrater anser att statssekreterare Alf Tham skall ses som ett otillbörligt försök att påverka ett beslut på ett sätt som står i strid med syftet i 11 kap. 7 § regeringsformen. Jag upprepar skrivelsens formulering: ''Vi, biståndsministern är informerad i ärendet, anser detta anmärkningsvärt.'' Det ger vid handen att detta har skett med Alf Svenssons goda minne. Därför kan statsrådet inte undgå kritik. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 7.

Herr talman! Vi granskar inte generaldirektörers eller statssekreterares agerande i konstitutionsutskottet. Vi granskar statsrådens och regeringens hanterande av frågor. Men annars kan det vara ganska intressant att se på vad som har hänt i detta ärende som Socialdemokraterna utnyttjar till max. Först går en generaldirektör ifrån en uppgörelse som finns mellan UD och SIDA. Den 19 januari informeras personalorganisationerna om att beslutet skall fattas, vilket sedermera sker den 31 januari. Statssekreteraren får veta detta. Han ringer generaldirektören, men lyckas inte få tag i honom. Eftersom statssekreteraren skall göra en utlandsresa framför han synpunkterna i ett brev till generaldirektören. Det är inget konstigt att det framförs protester när man går ifrån en uppgörelse. Men vad gör generaldirektören? Jo, han ser ett gyllene tillfälle att politisera det hela. Han är så ivrig att han inte ens kontrollerar vilket datum det brev hade som statssekreteraren skickat. Generaldirektören skriver att det är daterat den 26 januari. Den 28 januari skriver generaldirektören ett svar på brevet. Då kan han med glädje åberopa regeringsformens 11 kap. 6 § om att regeringen inte skall lägga sig i myndighetsutövning. Men det är först den 31 januari som beslutet fattas. Detta är patetiskt, och samtidigt ser han till att han får framträda i TV och politisera det hela. Detta har varit ett mycket billigt knep. Det märkliga är att Socialdemokraterna har gått på det billiga knepet och försöker utnyttja det till max och koka soppa på en spik. Lisbeth Staaf-Igelström ställde ett antal frågor till mig. Men dessa frågor berör inte det som konstitutionsutskottet har att granska, utan de rör innehållet i statssekreterarens brev om placering i Konstitutionsutskottet tar inte ställning i sak. Utskottet tar inte heller ställning till meriter i det här sammanhanget, utan utskottet granskar om regeringen eller statsrådet har hanterat frågan på ett felaktigt sätt. Såvitt jag kan se har det inte förekommit. Någon otillbörlig inblandning från statsrådets sida har det inte varit fråga om i detta sammanhang. Däremot riktar ett enigt utskott en kraftig kritik mot diarieföringen av breven, vilket Lisbeth Staaf Igelström kanske glömde. Denna kritik är helt befogad. Herr talman! Jag yrkar kraftfullt avslag på reservation 7.
Herr talman! Jag konstaterar att Ingvar Svensson inte vill svara på de frågor som jag ställt. Jag tycker att dessa frågor är väsentliga i detta ärende. Självfallet är det statsråden och regeringen som granskas. Och vi socialdemokrater anser att statsrådet Alf Svensson var informerad i denna fråga, därför kan han inte undgå kritik. I den utskottsbedömning som utskottsmajoriteten står bakom säger man att man anser att skrivelsen är ett led i det föreskrivna samrådet. Det tycker jag är mycket märkligt. Och denna fråga sade Ingvar Svensson inte någonting om. Alla de som läser denna skrivelse inser ju att det inte är ett led i samrådsförfarandet. Jag vill ha en kommentar av Ingvar Svensson på den punkten.
Herr talman! Om Lisbeth Staaf-Igelström och jag träffar en överenskommelse och om Lisbeth Staaf Igelström sedan bryter den, tycker Lisbeth Staaf Igelström att det är så konstigt om jag påtalar att hon brutit vår överenskommelse? Vad gäller de frågor som Lisbeth Staaf-Igelström ställer till mig vill jag säga att de handlar om att recensera innehållet i ett brev. Men det är faktiskt inte konstitutionsutskottets uppgift.
Herr talman!

Men även till det ställe som man ville flytta Hagwall var ambassadören rekryterad från SIDA. Vari ligger skillnaden, Ingvar Svensson?
Herr talman! Det kan förekomma många konstigheter och inkonsekvenser i brev av denna typ. Men det är faktiskt inte det vi i utskottet granskar. Vi tar ställning till om regeringen eller statsrådet hanterat situationen på ett felaktigt sätt eller inte. Det tar vi ställning till. Vi i utskottet gör inga politiska avvägningar, och vi gör inte heller några bedömningar av människors meriter och kompetens; det gör andra. Vi granskar huruvida statsråd oh regering hanterat frågan på ett felaktigt sätt eller inte.

Herr talman! Den nya formel som riksdagen har ställt sig bakom när det gäller utrikes och säkerhetspolitiken uttalade Elvy Söderström nyss, men det finns skäl att upprepa den. Man säger att ''vårt land skall kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde''. ''Skall kunna'' innebär ju också att det har öppnats för alternativ, på ett annat sätt än vad som gällde med den tidigare formuleringen, dvs. att politiken syftade till neutralitet i krig i vårt närområde. Det här har också, som Elvy Söderström sade, uppfattats så att det inte är fråga om någon väsentlig ändring av utrikespolitiken, utan bara en precisering av hur man tänker sig att det skall gå till. När Carl Bildt tar det här till intäkt för att göra de formuleringar som han har gjort i sitt tal, skapar han naturligtvis en irritation, en oro och en osäkerhet också i vårt land om vilken sorts utrikespolitik som Sverige egentligen står för. Vi har från början i Vänsterpartiet haft den inställningen att det skulle ha varit bättre att bibehålla den gamla formuleringen, om alliansfrihet syftande till neutralitet i krig. Den uppfattningen har vi fortfarande. Den nya formuleringen har inte visat sig vara bra. Det framgår ju i de här sammanhangen. Carl Bildt säger också i sitt tal: ''Den automatik i vår politik som var en konsekvens av det blockuppdelade Europa finns inte längre.'' Det är alltså murens fall och upplösningen av Warszawapakten som har ändrat förutsättningarna. Man kan naturligtvis säga att förutsättningarna har ändrats, men Sverige har också under lång tid, i 130--140 år, fört ungefär samma alliansfrihetspolitik, syftande till neutralitet, utan att NATO eller Warszawapakten fanns. NATO skapades 1949 och Warszawapakten 1955. Den här politiken fördes under lång tid innan dess, med betydande framgång. Jag vill inte säga att den här politiken har varit speciellt ärofull eller speciellt moralisk, men den har gynnat svenska folkets möjligheter att hålla sig utanför krig och konflikter och verkat stabiliserande för säkerhetspolitiken i Norden. Därom är de flesta analytiker ense. Det här har uppfattats som ett försök till en kursändring och har skapat osäkerhet i vår omvärld. Jag kan tänka mig många framtida situationer i de geopolitiska förhållandena, då en stor, stark stormakt i söder och en stor, stark stormakt öster om oss kommer att råka i konflikt med varandra och vill utnyttja det skandinaviska territoriet för sina syften. Det är de grundläggande geopolitiska förhållandena som har varit grunden för den typ av utrikespolitik som har formulerats. De har i princip ännu inte ändrats, även om vi kan hoppas att vi rör oss i den riktningen. Jag menar att det kommer att kunna uppstå situationer då vi gör skilda bedömningar av vilka militära åtgärder som skall vidtas, skilda bedömningar gentemot t.ex. Tyskland i en konflikt mellan Tyskland och Ryssland. Det kan då vara en fördel att stå kvar i den alliansfria positionen. Det kan också vara så att man gör gemensamma bedömningar, att man kommer till samma slutsats om vilka militära åtgärder som är nödvändiga, och i så fall skulle en allians kunna vara till fördel. Men det är för tidigt att dra några bestämda slutsatser om hur utrikes och säkerhetspolitiken skall formeras i de här avseendena. Tills vidare måste den framgångsrika politik som har förts när det gäller alliansfrihet och neutralitet ligga fast. Vi har också under avsnitt 17 velat rikta kritik mot statsministern på grund av det här talet.

Herr talman! Elvy Söderström sade förut att man i det här fallet inte behövde söka med ljus och lykta efter förevändningar för att angripa regeringen. Det beror på hur stor tyngd man vill ha i sin kritik. I det här fallet tycker jag att talet om att göra en höna av en fjäder verkligen är på sin plats. Socialdemokraterna vill rikta kritik -- t.o.m. stark kritik -- mot statsministern för hans tal om Baltikum den 17 november förra året. Det påstås i den socialdemokratiska reservationen att detta tal skulle ha skapat osäkerhet om innehållet i den svenska säkerhetspolitiken och att det skulle ha varit nya ståndpunkter som fördes fram. Utskottets majoritet delar helt naturligt inte alls denna uppfattning. I själva verket hade de synpunkter som fördes fram av statsministern den 17 november framförts vid ett flertal tillfällen, både i tal och i skrift. De var väl kända i hela regeringskretsen, och de låg dessutom helt i linje med den uppfattning utrikesutskottet uttryckt när det gäller vår säkerhetspolitik. Socialdemokraterna kritiserar också formen. Man säger att statsministern borde ha samrått med regeringskollegerna. Men snälla nån -- var det nödvändigt att samråda om sådant som redan var allmänt känt i regeringskretsen? Socialdemokraterna menar att Utrikesnämnden borde ha inkallats. Det hade varit exempellöst av statsministern att kalla in utrikesministern för att meddela Utrikesnämnden att han tänkte hålla ett anförande där han skulle upprepa ståndpunkter som han tidigare hade fört fram i olika sammanhang! Det är inte för sådana ändamål som vi har Utrikesnämnden. Förvisso uttryckte Carl Bildt vid detta tillfälle något som jag tror att ett stort folkflertal i detta land är berett att ställa sig bakom, nämligen ett stöd åt de baltiska folken, åt Estland, Lettland och Litauen. De skall inte än en gång behöva känna att de, liksom 1940, blir förrådda av Sverige. De skall inte än en gång behöva känna att de, liksom de balter som utlämnades av Sverige på skammens dag, inte kan lita på Sverige. Statsministern har inte skapat något som helst problem i detta sammanhang. De problem som finns har skapats tidigare genom uttalanden av sådana personer som Sten Andersson, Sture Med detta, herr talman, yrkar jag att utskottets anmälan godkänns och att anmälan i reservationen avslås.

Herr talman! Jag vill erinra Elvy Söderström om att det varken är Sverker Åström, Rolf Lindholm eller den danska tidningen Politiken som utformar den svenska säkerhetspolitiken. Det görs av regeringen och riksdagen. Statsministerns tal låg helt i linje med vad som hade framkommit i utrikesutskottet i Sveriges riksdag. Det fanns alltså inte några stora nyheter i detta tal över huvud taget. Om det ändå uppfattades så av Elvy Söderström och vissa andra socialdemokrater så får det väl vara på det viset. Det är inte mycket att göra åt. Nog är det bra om det kan råda enighet om vår säkerhetspolitik, men det får kanske inte åstadkommas till vilket pris som helst. Det har också en hel del att göra med tolkningar i dessa sammanhang.

Herr talman! Jag konsterar att det som Elvy Söderström nu säger här i kammaren inte är riktigt samma saker som står i den socialdemokratiska reservationen. I den sägs över huvud taget ingenting om att det tal som framfördes av Carl Bildt på något sätt skulle ha inneburit något brott mot den linje som har formulerats av utrikesutskottet och av riksdagen. Elvy Söderström använder också uttrycket ''avsteg från den svenska säkerhetspolitiken''. Så formuleras det inte i den socialdemokratiska reservationen. Där står det, litet luddigt ''skapar osäkerhet''. I reservationen har man tydligen inte velat gå lika långt som Elvy Söderström har gjort här. Därför är det förvånansvärt att reservationen mynnar ut i krav på en stark kritik av statsmininstern. Den något uppblåsta attityd som kommer till uttryck på slutet motsvaras ju ingalunda av det innehåll som i övrigt förs fram i reservationen.

Herr talman! Sent skall syndaren vakna, eller bättre sent än aldrig. Det var tur att man intog den attityden under de dagar i augusti 1991 då det begav sig. Det finns dock andra tillfällen, som jag erinrade om, då Sten Andersson kanske inte har formulerat de allra bästa sentenserna när det gäller den svenska hållningen och den svenska uppfattningen om de baltiska staterna. Likaledes har det förekommit att Sture Ericson och även Pierre Schori har kommit med förlöpningar åt ett håll som knappast är acceptabelt. Men jag hoppas att vi kan vara överens om att Estland, Lettland och Litauen skall ha allt möjligt stöd i framtiden.

Herr talman! Det är ingen tvekan om att Bromma flygplats har varit föremål för en bullrig historia från mitten av 40-talet och fram till i dag. Tyvärr ser det ut som om det kommer att fortsätta. Det har blivit något av ett ''evighetsproblem''. Flygplatsen invigdes 1936, och redan 1945 kom de första klagomålen på buller från de kringboende i området.

Inget alternativ godtogs. Linjeflyg ansökte om att få börja flyga med jetplan, F 28, på Jag kan fortsätta att räkna upp vad som hände åren Herr talman! Den 17 december 1980 fattade riksdagen beslut om att jettrafiken på Bromma snarast skulle flyttas till Arlanda. Det hette också att Bromma flygplats tills vidare skulle bibehållas som flygplats med inriktning på allmänflyget och behovet av en reservflygplats. Detta var riksdagens beslut. Arlanda. Därmed var riksdagsbeslutet fullföljt. Vi var många som trodde att frågan i det fallet nu äntligen hade nått sitt slut, men så var det inte. År 1991 fick vi en regering som skulle avreglera flyget, och denna regering tillåter också en utökad jettrafik på Bromma -- trots beslutet från 1980 om att jetflyg inte skulle förekomma där. Vi har alltså ännu inte sett slutet på denna fråga trots att många många har uppfattningen att det är negativt med jetflyg på Bromma. Miljön är också något som stockholmare måste få kämpa för. Vid upprepade tillfällen har riksdag, regering och diverse myndigheter satt upp deadlines för jettrafiken på Bromma. Som framgår av det här nu redovisade -- och jag försäkrar att det finns hyllmeter att läsa i denna fråga för den intresserade -- har ärendet om Bromma hela tiden skjutits framåt. Men problemen kvarstår. Varje gång har besluten förhalats. I dag ökar alltså jettrafiken igen, nästan 50 år efter det att klagomålen på miljöstörningar började. Bromma är inte lämplig som flygplats. Jag anser -- liksom Oskar Lindkvist -- att regeringen har svikit tidigare löften genom att inte bry sig om de beslut som fattades i riksdagen 1980. Man medverkar nu till en ökning av jettrafiken. Man sliter sönder delar för en samordnad trafiklösning i Stockholmsområdet, vilket naturligtvis påverkar miljön i vår huvudstad. Herr talman! Jag beklagar detta djupt. kan man läsa: ''Beslutet innebar att Linjeflygs trafik med Fokker F 28 skulle överflyttas till Arlanda eftersom dessa flygplan inte uppfyllde de miljökrav som uppställts för Bromma. Riksdagens beslut innebar således inte ett generellt förbud mot jetmotordrivna flygplan på Bromma. Den nu bedrivna trafiken ligger enligt regeringens uppfattning inom ramen för riksdagens beslut och uppfyller de miljökrav som gäller för flygplatsen.''

Det finns alltså en osäkerhet som kommer fram i det nu aktuella betänkandet, och det gäller tolkningen av uttrycket ''jettrafik''. Otydligheten och osäkerheten har lett fram till att ett enigt utskott inte anser att granskningen föranleder ytterligare uttalanden. Det tycker jag, herr talman, är märkligt. Men som sagt, frågan går vidare. Ännu är inte denna bullriga historia slut. Evighetsproblemet tycks finnas kvar ytterligare en tid framöver -- tyvärr. Det är inte minst ett problem för de boende i dessa områden av Stockholm och för miljön. Trovärdigheten för politiken, regeringen och riksdagen har då sannerligen inte förbätrats genom denna minst sagt långdragna och segslitna behandling av frågan. Även klara och entydiga beslut kan tydligen tolkas olika. Herr talman! Det är i högsta grad beklämmande.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av att jag har anmält ett ärende för konstitutionsutskottets granskning. Det gäller en riksdagsskrivelse från 1991. Då fattade nämligen riksdagen beslut om att bifalla en motion som jag och flera hade lämnat in och som gällde möjligheter för bostadsarrendatorer att kunna förhandla kollektivt via arrendatororganisation med sin jordägare. Bakgrunden till den motionen var bl.a. vissa missförhållanden som har dykt upp i min egen hemkommun, där väldigt många bostadsarrendatorer har upplevt stora svårigheter. Riksdagen biföll motionen, och det skrevs en skrivelse. Sedan har det gått ett antal år och ingenting har hänt. Först när jag anmälde frågan till KU vaknade man till liv borta på Justitiedepartementet och började leta i skrivbordslådorna. Det är naturligtvis inte tillfredsställande att man från regeringens sida låter en riksdagsskrivelse ligga i tre år utan att göra någonting åt saken. Tidigare i dag har Elvy Söderström från utskottets sida kommenterat bl.a. det här ärendet. Hon har då hänvisat till att utskottets skrivningar är mycket starka och mycket kritiska samt att de också innebär att det kommer att bli en skärpning. Jag tycker för egen del att det hade varit på sin plats att ge regeringen en rejäl reprimand. Man skulle ha uttalat en kraftfull kritik mot regeringens agerande i den här frågan. Naturligtvis kan man, när man läser detta med KU glasögonen på sig, mellan raderna se att skrivningarna innehåller en stark kritik. Man talar numera om att en skrivelse skall behandlas skyndsamt. Man talar om att om mer än ett år har gått måste regeringen återkomma till riksdagen och redovisa förklaringar till varför man inte har gjort någonting. Det är naturligtvis bra för sakfrågan att den har knuffats framåt, att vi i framtiden inte kommer att uppleva någonting liknande. Jag skulle med tanke på att det här är en viktig principiell fråga ändå vilja rikta mig till utskottets företrädare, för jag tycker att det skulle vara bra att få bekräftat att detta verkligen är en stark skrivning. Jag tror att det är bra, inte enbart för den här frågans framtida hantering, utan även för andra frågors framtid. Det får i fortsättningen inte vara på det sättet att regeringen nonchalerar riksdagens beslut. Regeringarna måste i framtiden visa större respekt för de skrivelser som riksdagen lämnar ifrån sig.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande SkU30 behandlas vissa mervärdesskattefrågor. Till detta betänkande har Ny demokrati fogat fyra reservationer. Jag skall tala litet grand om dessa. Den första reservationen handlar om moms på dagstidningar. Det är inte moms på dagstidningar i dag. Ny demokrati förespråkar att momsen skall vara likvärdig. Vi har därför lagt oss på nivån 12 %. Varför skall det vara moms på dagstidningar? Jo, vi anser att det fria ordet bör ligga på samma momsnivå, dvs. att momsen på veckopress, böcker och annan litteratur bör ligga på samma nivå. Vi har då förespråkat momsnivån 12 %. Det betyder att alla dagstidningar som i dag inte är momsbelagda blir momsbelagda, och att momsen på böcker och övrig litteratur sänks till 12 %, det blir alltså en likvärdighet över hela marknaden och för det fria ordet. I dag råder det faktiskt en illojal konkurrens. Vissa dagstidningar ger en gång i veckan ut en liten tidning i sin ordinarie tidning, som på så vis blir momsbefriad. Sedan skall denna tidning konkurrera med den övriga pressen på området. Det funger ju inte i praktiken. Sedan har Ny demokrati avgett en reservation där man kräver momsfrihet för alternativa behandlingsmetoder. Det är ganska lustigt. Detta ärende behandlades för cirka ett år sedan. Utskottet bad då regeringen att återkomma med ett förslag. Nu kommer här ett förslag om mervärdesskattefrågor som egentligen inte innehåller något förslag. Det roligaste i sammanhanget är att vi i kammaren faktiskt beslutade om att be regeringen återkomma. Däremot hade socialdemokraterna en reservation som innebar motsatsen, vilken regeringen följde. De struntade alltså i utslaget här i riksdagen och biföll i princip socialdemokraternas reservation, i och med att det inte fanns något förslag om momsbefrielse för alternativ medicin. Herr talman! Detta är ganska lustigt. Därför tycker vi från Ny demokratis sida att man givetvis borde åtgärda en sådan sak som vi har beslutat om i denna kammare för ett år sedan. Vi röstade faktiskt igenom i att regeringen skulle återkomma i denna fråga. Det har man inte har gjort utan i stället godkänt socialdemokraternas reservation. Vi nydemokrater tycker att detta är minst sagt märkligt. Herr talman! Jag skall inte bli så långrandig utan yrkar bifall till reservation nr 1, 2 och 4.

Herr talman! I betänkandet om mervärdesskattefrågor behandlas en rad frågor som kan tyckas vara av mindre vikt. Men dessa frågor av mindre vikt kan naturligtvis vara av väldigt stor vikt för dem de berör. Ibland kan en begränsad fråga vara av särskilt intresse för någon ledamot. I detta betänkande får jag väl gratulera utskottets talesman Filip Fridolfsson till att han på en kanske begränsad men för vissa branscher viktig fråga fått sina krav tillgodosedda. Jag får gratulera Filip Fridolfsson till detta. Jag skall sedermera återkomma till detta. Men det finns också andra frågor som berörs i betänkandet. De berörs väldigt litet trots att de är oerhört viktiga. Vi i Vänsterpartiet har tagit upp en sådan fråga under mom. 2, om kommuner och landsting. Det gäller kommunernas rätt att få mervärdesskatt återbetald. Här finns motioner som avslås av utskottet på grund av att de skall beredas vidare. Denna hantering är inte riktigt bra, eftersom frågan om hur kommunernas mervärdesskattesituation skall behandlas är av oerhört stor vikt för kommunsektorn. Beroende på vilken lösning man väljer i dessa frågor, får man helt olika typer av finansförvaltning. Frågorna om finansförvaltning är inga frågor som man ad hoc över dagen kan besluta sig för på en ''måte'' för att nästa dag besluta sig på en annan ''måte''. Här krävs långsiktighet och stabilitet. Utskottet borde ha deklarerat för regeringen att denna fråga måste lösas mycket skyndsamt. Här frestas man nästan att säga att det viktigaste inte är hur denna fråga löses, utan att den löses, så att det blir stabilitet. Naturligtvis är inte alla lösningar bättre än nuvarande tillstånd. Men det viktiga är att vi får ett tryck på stabilitet, så att kommunsektorn kan bedriva en långsiktig finansförvaltning, t.ex. göra långsiktig planering vad gäller leasingavtal etc. Utskottet säger att man väntar sig besked från regeringen. Så fick vi då kompletteringspropositionen. Genom den fick vi då besked. Där sägs att kommunernas och landstingens utvidgade rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt skall slopas från 1995. Då kunde mina krav ha varit tillgodosedda, för här kom ju ett besked. Men läser man sedan kompletteringspropositionen så finner man att det inte heller i denna finns någon teknisk lösning och inga besked. Naturligtvis kan vi inte få ett beslut här i kammaren i dag, men jag vill för den borgerliga sidans ledamöter påtala att denna fråga måste lösas. Kommunsektorn måste få ett entydigt och klart besked, annars kan inte kommunerna göra en rimlig och ansvarsfull planering. Det är en allvarlig brist att regeringen i kompletteringspropositionen inte lämnade ett konkret förslag som man i utskottet i alla fall antydde skulle komma. En annan sak som viktig är mervärdesskatten rent allmänt, herr talman. Vi har i mom. 14 avgett en meningsyttring, där vi menar att riksdagen borde markera att det, om man kan skapa finansiellt utrymme, är bra om vi kan sänka mervärdesskatten. Från Vänsterpartiets sida har vi av fördelningsskäl länge krävt att mervärdesskatten särskilt på livsmedel bör minskas. Det är en principiell uppfattning som vi vidhåller. Men det finns också andra argument i frågan. Här får man göra en avvägning, för det finns ett argument som talar för att man borde sänka mervärdesskatten på tjänster. Vi har från Vänsterpartiet sagt att detta också är något som man seriöst bör överväga för att skapa sysselsättning och stimulera tjänsteproduktionen. Herr talman! Detta är en uppfattning som vi i Vänsterpartiet har gemensam med betydande delar av regeringen. T.o.m. föredragande statsrådet i detta ärende tycker som vi. Därför borde vi så att säga kunna flytta frågan framåt. Men då finns det ett stort ''men'' i frågan. Det är ett väldigt märkligt ''men'', nämligen EU. Denna situation är paradoxal, eftersom EU-motståndarna länge sade att vi, om vi tvingas in i EU, tvingas sänka skatter. Jag sade för flera år sedan att detta kanske inte är alldeles sant, och det var det inte heller. Det fantastiska läget är att vi, om vi kommer med i EU, inte får lov att sänka mervärdesskatten på tjänster generellt. Herr talman! Jag sade här i en debatt för flera år sedan att det inte skulle förvåna mig om sådana ledamöter av kammaren som Bert Karlsson i Skara, när de en vacker dag kommer underfund med detta faktum, kanske blir EU-motståndare. -- Si häromdagen hade han blivit EU-motståndare. Detta visar på några av de mest väsentliga problemen med EU på skatteområdet, att man inkräktar på den nationella suveräniteten på skatteområdet. Det gäller inte alla områden, men på detta område gör man det. Det är en av anledningarna till att jag är mycket reserverad mot EU. Jag menar att det finns en stor poäng i att kunna sänka mervärdesskatten på tjänsteproduktionen för att stimulera en viktig framtidssektor. Detta, att vi bör överväga sådana strategiska skattesänkningar, tycker jag att riksdagen borde ge regeringen till känna. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till

Herr talman! Det är glädjande att höra Lars Bäckströms avslutning på anförandet, att man skall sänka strategiska skatter. Jag känner igen det där snacket från Ny demokrati, för vi pratar väldigt mycket om detta med strategiska skattesänkningar. Men vi vill däremot inte prata om att skapa sysselsättning, för vi tycker att det låter så töntigt och konstigt på något sätt. Vi pratar precis som Lars Bäckström gör om strategiska skattesänkningar, men det är fråga om skattesänkningar som skapar riktiga arbetstillfällen vilka skapar välfärd. Vi är väl överens, Lars Bäckström, om att vi måste sänka tjänstemomsen. Lars Bäckström var inne på frågan om EU, men vi är inte där ännu. Låt oss ta en momssänkning nu för att stimulera tjänstesidan. Då får vi en strategisk skattesänkning, som vi är så överens om. Det skulle enligt vissa beräkningar skapa 70 000--100 000 arbetstillfällen. Men låt oss då sänka momsen till 12 %, som Ny demokrati har föreslagit, tills den dagen vi går med i EU -- det skall ju svenska folket bestämma om. Då får man lägga sig på skattenivån 15--18 % som övriga länderna har. Det är en väldig skillnad mot att ha en tjänstemoms som dagens 25 %, som verkligen hämmar de riktiga arbetstillfällena.
Herr talman! Nu får vi reda ut det här. När vi talar om sysselsättning eller riktiga jobb menar vi uppenbarligen samma sak. Om jag säger ''sysselsatta i riktiga jobb'', är vi överens och har löst problemet elegant. Vi bör överväga att minska mervärdesskatten på tjänster. Det är en strategisk skattesänkning som vi får finansiera med någon annan skatt, t.ex. via fastighetsskatten som är mycket okänslig för internationell konkurrens. Men Peter Kling vill säkert inte vara med och hjälpa till med finansieringen. Vi har inte råd att sänka några, ens strategiska, skatter utan att finansiera sänkningen, eller hur Peter Kling? Ni brukar ju tala om budgetunderskottet. Men man kan inte få ned den allmänna momsnivån, eller göra det särskilt fort, eftersom det blir väldigt dyrt -- kanske någon gång i framtiden, men inte inom överskådlig tid. Det har t.o.m. skatteministern insett, så det borde även Jag påstår att EU förbjuder en riktad skattesänkning på tjänsteproduktion. Har jag rätt eller fel, Peter Kling?
Herr talman! Lars Bäckström har delvis rätt. Det håller jag med om. Men vi är inte med i EU ännu. Vi kan faktiskt sänka momsen till den dag då vi går med i EU. Sverige kan också säkert få dispens tills vi har råd att sänka den allmänna momsen till en vettig nivå. Däremot är vi inte överens om finansieringen. Lars Bäckström vill höja skatten på andra områden. Det vill inte Ny demokrati. Vi förespråkar en OECD politik, om vi skall kalla den så. Vi förespråkar kraftigt ökade besparingar i budgeten, för att få medel som vi sedan skall använda till att sänka strategiska skatter som ger riktiga arbetstillfällen. Det är skillnaden. Vi förespråkar så kraftiga besparingar i budgeten att vi kan få ned budgetunderskottet. Ny demokrati vill ha en budget i balans inom de närmaste fyra åren. Det kan vi bara få om man sänker utgifterna. Vad vi vill göra skall jag dra här igen, för kanske hundrade gången: Vi vill spara på flyktingpolitiken, inom biståndspolitiken och på organisationsbidragen. Vi vill angripa den svarta sektorn. Vi vill ha en ny familjepolitik. Vi vill angripa bidragsfusket. Vi vill att alla människor som arbetar och är produktiva i Sverige skall betala skatt. Däri ligger Ny demokratis stora besparingspotential. Med den här besparingspotentialen vill vi sänka skatterna, bl.a. byggmoms och tjänstemoms, med ca 15 miljarder.
Herr talman! Jag vet inte om ledamoten Kling har någon ny replik, men om han inte har det kan han anmäla sig på listan igen och ta bort ''delvis''. Jag vet att jag har helt rätt! Peter Kling säger att Ny demokrati förespråkar en OECD-politik. Man skall inte bara läsa om OECD i tidningen. Man skall läsa dess rapporter. I de senaste rapporterna säger man att det är bra med besparingar men att det också behövs skatteskärpningar, bl.a. på kapital och företagsskatteområdet. Det är OECD:s analys. Man kan föra en politik utan att stödja sig på OECD, men om man försöker göra det skall man återge dess ståndpunkter korrekt. Peter Kling sade att han vill ha en budget i balans inom fyra år. Vem vill inte det! Jag vill att det skall vara sol varje dag på sommaren, och så får det regna på natten. Men vad man vill har ingenting med politik att göra. Det är icke möjligt att få en balanserad budget i Sverige inom fyra år! Ingen kan gå ut och säga det med något mått av ärlighet. Regeringens extremt optimistiska kalkyler om 4 % tillväxt om året, stora besparingar och vissa skatteskärpningar innebär ändå att de offentliga finanserna fortfarande har underskott 1998--1999. Ny demokrati har ingen politik som kan leda till balans i statsfinanserna om fyra år. Det har inget politiskt parti i Sverige. Ledamoten Kling säger att vi väl får se om EU ger lov till dispens. EU är benhårt -- det ges inga dispenser på mervärdesskatteområdet, eftersom det är EU:s egen plånbok. Man sänker inte inkomsterna till sin egen kassakista. EU tar procent på momsen. Därför tillåter de inga riktade skattesänkningar på mervärdesskatteområdet. Det skulle drabba dess egen plånbok. Intresse och plånbok ljuger mycket sällan. Om Peter Kling vill vidhålla att han skall sänka mervärdesskatten på tjänsteområdet, måste han förklara sig som EU-motståndare. Det kan han göra, om han vill, i replik, eller får han ge upp sitt krav på sänkt moms på tjänster. Det är valet.

Herr talman! Min uppgift är att anföra några synpunkter på det aktuella betänkandet, som behandlar vissa mervärdesskattefrågor. Jag är talesman för en kompakt majoritet i skatteutskottet, bestående av ledamöter med anknytning till regeringspartierna samt socialdemokrater. Det kanske har hänt under min långa politiska karriär att jag har agerat i en liknande maktposition, men det är inte ofta som jag har haft så mycket folk bakom min rygg. Småpartierna här i riksdagen, Ny demokrati och Vänsterpartiet, har -- som har framgått av de tidigare anförandena -- reserverat sig på några få punkter. Det gäller begränsade frågor, sade Lars Bäckström, och jag håller med honom om det. Men det hör till ordningen att den som talar för majoriteten i någon mån kommenterar reservationerna. Jag skall göra det mycket kortfattat och tar först itu med Ny demokratis fyra reservationer. I den första reservationen föreslår Ny demokrati sänkt moms på böcker. Det inkomstbortfall som då uppstår skall finansieras med moms på dagspressen. Vi i majoriteten tycker att det resonemang som förs i propositionen är korrekt, nämligen att frågan om moms på dagspressen bör anstå i avvaktan på Presstödskommitténs förslag. Det hör liksom till. De som jobbar i detta hus vet att man avvaktar medan viktiga institutioner utreder saker och ting. Presstödskommittén har detta ärende på sitt bord. Därför finns det inget finansiellt utrymme att nu genomföra en sänkning av momsen på böcker. I den andra reservationen tar man upp frågan om momsbefrielse för alternativmedicinsk behandling. Här vill Ny demokrati att regeringen skyndsamt skall lägga fram förslag om momsbefrielse för alternativa behandlingsmetoder. Även på denna punkt följer utskottet propositionen. Förslaget om skattebefrielse bör inte nu genomföras, och det finns två skäl härför. Det skulle uppstå svåra gränsdragningsproblem. Det har vi klara bevis för. Det skulle kosta mycket pengar, och det finns ju inget statsfinansiellt utrymme. Men frågan är viktig och bör lösas, och därför har utskottet vad vi brukar kalla en stark skrivning på denna punkt. Jag skall läsa in denna skrivning till protokollet. Då kan Peter Kling vara nöjd med det och underlåta att begära replik beträffande just denna sak. Utskottet skriver: ''Utskottet förutsätter emellertid att regeringen ägnar fortsatt uppmärksamhet åt de aktuella problemen i syfte att lösa gränsdragningsfrågorna eller finna andra lösningar som förbättrar konkurrenssituationen på detta område.'' Den tredje reservationen gäller momsreglerna på konstmarknaden och efterlyser en rättvis konkurrens på denna marknad. Utredningen om vissa mervärdesskattefrågor föreslår justerade momsregler men anser också att de pågående EG förhandlingarna bör avvaktas. De här frågorna skall EG-anpassas och sedan remissbehandlas. Vi tycker att det är ett förnuftigt resonemang och ställer oss bakom det. Låt mig sedan säga ett par ord om reservation 4 som gäller reglerna om momsåterbäring till nystartade företag som ännu inte registrerats som skattskyldiga. Den här återbäringen kan medges av skattemyndigheterna om särskilda skäl föreligger. Reservanten hävdar att tillämpningen av den här regeln skiftar från län till län. Om det är så är det en uppgift för Riksskatteverket att se över detta. Det är den myndighet som det bör ankomma på att sörja för att reglerna tillämpas på ett likformigt sätt i olika delar av landet. Så till vänsterpartiets och Lars Bäckströms meningsyttring. Han tar upp konkurrensförhållandena på sjukvårdsområdet. Det är ett par tre motionärer som har begärt ett riksdagsuttalande om att åtgärder som leder till lika villkor för privat och offentlig verksamhet snarast skall vidtas. I utskottet har vi noterat med tillfredsställelse att regeringen i propositionen aviserat att man avser att återkomma till riksdagen i frågan. Vi bör alltså avvakta regeringens ställningstagande innan riksdagen tar ställning. Lars Bäckström tycker bevisligen likadant. I sin meningsyttring har han skrivit en hel del som är identiskt med utskottsmajoritens uttalande. Men han tycker inte att det är bra att det dras i långbänk. Det tycker inte jag heller. Om Lars Bäckström hade begärt det i utskottet tror jag att en formulering om detta hade kunnat tas in. Men regeringen kommer ju med besked i frågan. Till sist ett par ord om meningsyttringen vad gäller sänkningen av vissa momssatser. Den gäller skatt på mat och reducerad mervärdesskatt på viss tjänsteproduktion. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning bör naturligtvis resultatet av EG förhandlingarna, som Lars Bäckström gör så stort nummer av, avvaktas. Om vi är med i EG kan vi vara med och påverka och göra något åt den här saken. Vi avvaktar det remissförfarande som kommer att ske. Därefter bör riksdagen naturligtvis ta ställning. Matmomsfrågan, denna eviga följetong i riksdagen, avstyrks också av kända skäl; statsfinansiellt utrymme saknas. Herr talman! Detta betyder klara och distinkta avslagsyrkanden på samtliga reservationer och meningsyttringar från Lars Bäckström och bifall till utskottsmajoritetens ställningstaganden.

Herr talman! I vår reservation nr 1 tar vi upp att vi vill ha 12 % moms på dagstidningar och även sänka momsen till 12 % på övrig litteratur. Det är faktiskt en konkurrensneutralitet för det fria ordet vi är ute efter. Sedan vet vi mycket väl, det vet även Filip Fridolfsson, att det finns vissa tidningar som utger en s.k. veckoupplaga som ser precis ut som en veckotidning, t.ex. Hemmets Journal eller Svensk Damtidning. De konkurrerar med dessa tidningar på ett felaktigt sätt, tycker vi. Filip Fridolfsson nämnde här att vi skall avvakta. Jag tycker att politiker i det här huset har avvaktat alldeles för länge. Det kan vi se på resultatet med 172 miljarder i budgetunderskott och närmare 1 200 miljarder i statsskuld. Det är klart att vi kan avvakta oss till döds. Filip Fridolfsson mycket väl att vi fattade det här beslutet för ett år sedan i denna kammare. Vi fattade beslutet att regeringen skulle komma tillbaks med ett förslag om momsbefrielse på dessa metoder för att vi skulle få en konkurrensneutralitet på det här området. Men i stället gick man i princip på förslaget i socialdemokraternas reservation som röstades ner i kammaren. Det är ganska häpnadsväckande egentligen. Här fattar vi ett beslut i kammaren om att vi skall be regeringen komma tillbaks med förslag, och sedan gör regeringen precis tvärtom. Om det skall gå till på det viset är det ingen mening att vi har omröstningar här i kammaren. Det sista som jag vill ta upp med Filip Fridolfsson är detta att nystartade företag skall ha likhet inför lagen. Låt oss säga att Filip Fridolfsson och jag startar ett bolag, och Filip Fridolfsson ber att få tillbaks momsen och får det inom en viss tid, men det får inte jag. Är det konkurrensneutralt? Hur skall vi tolka lagen och lagstiftarna när vi inte har likhet inför lagen? Vi får ju ett politikerförakt i Sverige som vi aldrig kommer ifrån om vi inte stiftar lagar som är likvärdiga för alla. Jag anser att det är mycket viktigt. Rättssäkerheten är a och o. Annars får vi banne mig skylla oss själv om folk inte har förtroende för politiker.
Herr talman! Det är oerhört lätt att replikera Peter Kling. Allt vad han ställde frågor till mig om i sin replik fanns i mitt inlägg. Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk och läsa upp mitt tal igen. På varje punkt finns svaret i mitt huvudinlägg. Jag vill bara uppmana Peter Kling att läsa mitt huvudanförande. Jag skulle naturligtvis kunna ta en holmgång med Peter Kling och vinna den debatten också, men jag tycker att det är onödigt.
Herr talman! Vänsterpartiet har meningsyttringar under två moment. När det gäller kommuner och landsting kritiserar inte vi i Vänsterpartiet i första hand skatteutskottets majoritet utan regeringen. Vi kan rikta en viss kritik mot utskottsmajoriteten och säga att det är dåligt att skatteutskottets majoritet inte kritiserade regeringen och drev på. Men jag kan ha en viss förståelse för det. Man ansåg sig säkert ha fått sådana utfästelser från regeringen att man trodde att det snart skulle lösas. Det skulle ju tas upp i kompletteringspropositionen. Det gjordes ju också, men om vi läser den får vi ingen lösning. Vi får egentligen bara en retur som säger att man skall arbeta med detta. Det är detta som är min poäng. Om vi hela tiden säger till kommunerna att vi skall ändra på detta och sedan inte talar om hur vi skall ändra på det tvingar vi Sveriges kommuner att leva under osäkra betingelser. Men, herr talman, denna kritik gäller i högre grad regeringen än Filip Det andra momentet gäller mervärdesskatten på livsmedel och privata tjänster. Där kunde man höra, herr talman, att jag nu gör en glidning i min argumentering här i kammaren. Jag pratar mycket litet om livsmedelssidan fast den ligger mig varmt om hjärtat. Kravet att momsen på mat skall tas bort lanserades en gång i mitt partidistrikt i Bohuslän. Men just nu anser jag att det är viktigare att vidta skattepolitiska åtgärder för att stimulera sysselsättningen i riktiga och viktiga jobb. Då tror jag att det kan vara nödvändigt att pröva sänkt mervärdesskatt på tjänster. Men här hjälper det inte att påverka EU, Filip Fridolfsson, för dessa direktiv ligger fast. Dessa direktiv kommer man inte att ändra på. Det vet vi. Men det drog litet grand i mina mungipor när jag såg skatteministern fara i väg på en Canossaresa till Bryssel för att tigga och be om att få sänka skatten fast vi skall gå med i EU. Det måste ha känts paradoxalt för en EU-vän, och även för EU vännerna här i kammaren, att man måste be Bryssel om lov att få sänka skatten. Vi vet ju att det är så här Filip Fridolfsson. Vi har ju spisat bröd och mjölk ihop, ledamoten Fridolfsson och jag, och hört på föredragningar från Finansdepartementet som t.o.m. inleddes av en tyst stund för andakt. Det var säkert riktiga besked vi fick. När jag föreslog detta sade representanter från den holländska regeringen att det var ett bra förslag med sänkt moms på tjänster, men att de inte fick lov till detta för EU. Det kommer vi också att få se när vi blir medlemmar. Det är inte bara fördelar att vara med i EU. De kände alla sidor av EU.
Herr talman! Jag kan berätta en hemlighet för de riksdagsledamöter som nu lyssnar på mig. Lars Bäckström och jag har ätit inte bara bröd och mjölk utan också gåslever tillsammans. Också denna kommer ju att bli billigare genom den utveckling som Lars Bäckström tar upp. Jag vill också säga att jag tycker att Bäckström har rätt i ett avseende när det gäller kommuner och landsting. I sin meningsyttring slår han först fast: ''Vänsterpartiet anser i likhet med utskottet att motionerna bör avslås.'' Så långt är vi överens. Sedan tillägger han: ''Vi vill dock samtidigt påpeka att det inte är bra att denna fråga förblir föremål för överväganden under långa tider.'' Det tycker också jag. Han fortsätter: ''Frågan om kommunernas rätt att dra av mervärdesskatt påverkar kommunernas finansiella planering, och en osäkerhet om eventuella förändringar försvårar en långsiktig och stabil ekonomisk planering i kommunsektorn.'' Kommunsektorn är Bäckströms skötebarn, men i motionerna tar man upp nackdelar för husläkare och andra privata alternativ, och det är min nisch, men på en punkt förenas vi alltså. Bäckström talar litet irriterat om att regeringen drar ut på saken. Det enda den säger är att den skall komma tillbaka med ett konkret förslag. Detta skall vi dock tolka positivt. Då kommer man till rätta med de bekymmer som Bäckström har för kommunsektorn och de som vi har på grund av den konkurrenssnedvridning som den privata sektorn drabbas av. Vi blir bönhörda båda två. Bäckström sade att han inte hade någon kritik mot Fridolfsson men mot regeringen. Jag vill ge ett tack för regeringen för att den gör något. Vi skall vara tacksamma för det, Bäckström. Det blev en lång replik till Bäckström i stället för till nydemokraten och vännen Peter Kling, som jag svarade i mitt huvudanförande.
Herr talman! Detta är min sista replik i denna debatt. Min uppmaning till den samlade borgerliga gruppen är: Lös denna fråga skyndsamt!'' Ta några telefonsamtal med finansavdelningarna i Malmö kommun och kontrollera angelägenhetsgraden! Jag tror att man då mycket vältaligt kommer att ge mig rätt i denna fråga. Jag tror att det kan räcka med det. Så till mervärdesskatten på tjänster. Det finns på den punkten en samsyn mellan Moderata samlingspartiet, Ny demokrati och Vänsterpartiet. Det är en märklig samsyn, som ger en stabil majoritet. Det finns dock ett memento: Vi kan på grund av budgetunderskott inte göra vad vi kanske skulle vilja göra. Det är ett problem. Ett annat är Jag har inte problemet med EU; eftersom mitt parti har sagt nej till EU. De partier som säger att vi skall gå med i EU och samtidigt sänka mervärdesskatten på tjänster bör nog däremot fundera över sin politik. Till sist, herr talman: Ledamoten Filip Fridolfsson sade helt korrekt att vi har druckit mjölk och ätit smörgås tillsammans på en lunch hos det nederländska finansdepartementet. Det är också riktigt att vi även har spisat gåslever. Det är bra att någon gång få njuta av både det ena och det andra av detta. Herr talman! Jag tror att jag har rätt när jag säger att jag beklagligtvis inte kommer att ha möjlighet att fortsätta med båda dessa sysselsättningar tillsammans med Filip Fridolfsson. Enligt ett talesätt skulle den som prisar alla inte prisa någon, men jag skulle mycket gärna vilja ha Filip Fridolfsson som min personlige vän. Jag tycker också att jag har haft den förmånen under den tid som jag har känt honom i utskottet. Det är kanske det som har gjort att vi trots mycket skilda ståndpunkter kan förenas i att det är bra med vårt dagliga bröd och då och då även med litet guldkant på tillvaron. Tack, herr talman, och tack, Filip

Herr talman! Jag skall inte dra i gång en ny politisk debatt, utan jag har faktiskt begärt ordet för att instämma med Lars Bäckström. Det händer kanske inte så ofta, men nu har jag verkligen anledning att göra det. Jag vill delta i tacket till Filip Fridolfsson, som med utgången av detta riksmöte avslutar en lång politisk karriär, för att bruka de ord han själv använde i sitt huvudanförande. Filip Fridolfsson kom till riksdagen redan 1965. Det betyder visserligen inte att han har 29 riksdagsår bakom sig -- han har hoppat ut ur och in i riksdagen litet då och då -- men jag tror inte att han är inriktad på att kandidera om fyra år, och jag tror därför att detta är hans absolut sista riksmöte. Jag tycker att det finns anledning att tacka honom för hans insatser, som har präglats av kunnighet, erfarenhet och humor. Jag tycker att inte minst det sista, som han också har gett prov på i denna debatt, är viktigt. Det skadar förvisso inte att man lättar upp politiken, som ofta är allvarsam, med ett och annat skämt, och det har Filip Fridolfsson verkligen gjort och bidragit till att skapa trevnad i skatteutskottet. Jag vill framföra utskottets tack till Filip Fridolfsson för en gedigen politisk insats och önska honom lycka till i hans blivande pensionärsverksamhet. För att inte besvära kammarens ledamöter med att begära ordet även i nästa ärende vill jag också begagna tillfället att tacka den som kommer efter mig i talarstolen, nämligen Gunnar Nilsson. Han har närapå tolv år bakom sig i riksdagen. I skatteutskottet har han gjort en gedigen insats, som har präglats av kunnighet och engagemang. Han är personligen också en mycket sympatisk människa. Det talas i dessa dagar så mycket om skatteväxling. Det förefaller mig som om Gunnar Nilsson nu kommer att få vara med om en skatteväxling på det personliga planet. Enligt vad jag har förstått kommer nämligen Gunnar Nilsson att byta plats med sin partivän på kommunalrådsposten i Eslöv. Jag tackar Gunnar Nilsson för hans insatser i skatteutskottet och önskar honom lycka till i hans fortsatta politiska arbete.

Herr talman! Jag tackar för dessa känslosamma ord. Jag har verkligen trivts i skatteutskottet.

Jag har haft sådana nära och hjärtliga kontakter med utskottskamraterna rakt över att den profil vars klarhet och skärpa jag alltid har varit mån om har på något sätt suddats bort. Något sådant är ju inte bra för politiker som vill ha framgång. Därför tror jag nog, herr talman, att det nu är rätt tid för mig att gå. Jag har gjort mitt. Men jag vill ändå tacka för de fina orden. Jag blev rörd när samtliga utskottskamrater plus Stig Rindborg reste sig upp och instämde i tacktalet. Jag tackar alla, från ordföranden Knut Wachtmeister på högerkanten och rakt över till Lars Bäckström på vänsterflygeln. Tack skall ni ha allihop!

Herr talman! Jag vill börja med att också säga tack för de vänliga orden och ett tack till ordföranden och samtliga kolleger för en trevlig och lärorik tid som jag har fått sitta med i skatteutskottet. Tack skall ni ha! Herr talman! I betänkandet behandlas ett antal motioner om bostadsbeskattning, varav flertalet har behandlats vid tidigare tillfällen i kammaren. Bostadsfrågorna är det område där kritiken mot regeringens politik eller snarare brist på politik är mest enhetlig och omfattande. Praktiskt taget samtliga aktörer på bostadsmarknaden har uppvaktat oss riksdagsledamöter och framfört sin oro över situationen. Nyproduktionen upphör, och de senaste årgångarna av bostadsbebyggelsen hotas i dag av utslagning på grund av en kostnadsutveckling som tvingar människor att lämna sina bostäder, trots en ofta hög skuldsättning. I spåren följer ett stort antal personliga tragedier och hundratals bostadsrättsföreningar som tvingats göra eller är på väg mot en konkurs. Vid den bostadspolitiska debatten här i kammaren för en månad sedan vidtog riksdagen den unika åtgärden att uttala en allvarlig kritik mot regeringens organisation och handläggning av bostadspolitiken. Vi socialdemokrater har vid upprepade tillfällen i den bostadspolitiska debatten framfört flera förslag för att underlätta den ekonomiska situationen för de värst drabbade årgångarna. Vi vill skjuta på indragningen av de tre miljarderna från bostadsstödet, och vi anser också att det är orimligt att endast den begränsade andel av bostadsbeståndet som är inne i räntebidragssystemet, mindre än 20 %, ensam skall bära hela besparingen, medan de årgångar som gått ur systemet med full utdelning inte behöver bidra till någon besparing. Regeringens enda insats för att lindra situationen för de mest utsatta grupperna på bostadsmarknaden är att hänvisa till ett nyligen utgivet utredningsbetänkande om en övergång från fastighetsskatt till en schablonintäkt på taxeringsvärdet för vissa fastigheter. Det är ett förslag som innebär ett nytt avsteg från skattereformen och ett nytt steg mot systemskifte inom bostadspolitiken. Det allmänna omdömet om utredningen har också närmast blivit en fråga om förslagen verkligen är seriöst menade. Vi anser att fastighetsskatten utgör en viktig del i en bostadspolitik som syftar till att utjämna kostnaderna i bostadsbeståndet. Vår reservation till betänkandet avser i det här sammanhanget detaljer angående fastighetsskatten som vi tidigare framfört. Vid genomförandet av skattereformen ingick fastighetsskatten som ett medel att utjämna kostnaderna mellan nyare och äldre årgångar, genom att fastighetsskatten fasas in först efter en femårsperiod. För vissa årgångar gjordes speciella övergångsregler, som gav en längre friperiod. I reservationen återkommer vi till kravet om att tidsfristen för infasning av fastighetsskatten för de ekonomiskt hårt belastade årgångarna 1991 och senare förlängs med minst två år. En annan fråga, som vi också återkommer med, är proportioneringen av fastighetsskatten vid brutet räkenskapsår. Det är inte rimligt att en bostadsrättsförening, som av administrativa skäl valt att ha brutet räkenskapsår, skall drabbas av en bristande skatteneutralitet av det skälet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Jag vill tala om de reservationer som vi i Ny demokrati har avgivit när det gäller bostadsbeskattningen. Vi har bl.a. sagt att fastighetsskatten bör sänkas från 1,5 % till 0,5 %. Vi tycker att det är en viktig åtgärd, eftersom bostadskostnaden ofta tar den största delen av en normalinkomst. Vi anser också att man skulle kunna minska subventioner och bidrag, om man sänkte denna skatt. Vi har också tagit upp frågan om taxeringsvärdena i attraktiva områden, exempelvis i skärgårdskommunerna runt Stockholm. Vi har sagt att det taxerade värdet på en vanlig normal villatomt vill vi sätta till högst 100 000 kr. Sedan vill jag nämna att avdrag för reparationer, om och tillbyggnad bör medges upp till 50 000 kr., och byggmomsen bör, har vi sagt, sänkas till 12 %. Det bör också framhållas att för finansieringen på detta område har vi i olika motioner framställt förslag om utgiftsbesparingar på ca 40 miljarder kronor. Vi kan också säga att man slipper rundgången av skatter och bidrag, om riksdagen skulle följa våra yrkanden. Herr talman! Jag yrkar bifall till Ny demokratis reservationer nr 1, 3, 4 och 5 i detta ärende.

Herr talman! Det här är då ett betänkande kring bostadsbeskattningen. Det gäller väldigt viktiga frågor, för det berör något som alla människor måste göra. Man måste bo någonstans, och här är det fråga om en skatt som rör en mänsklig aktivitet som är helt nödvändig. Då kan man naturligtvis säga att är det något som är så nödvändigt, borde vi då inte ha en låg skatt på boendet? Ja, det kan ju vara en rimlig utgångspunkt. Men en bostad är inte enbart en bostad. Den kan också vara en kapitalplacering som förräntar sig. Eftersom vi beskattar andra möjligheter till kapitalavkastning, finns det naturligtvis inget skäl för att göra undantag just för denna. Det är lika samhällsnyttigt att investera i industri, som skapar sysselsättning, som att investera i fastigheter och att bo. Ingenting säger a priori att just boendet skall skattemässigt gynnas gentemot den andra aktiviteten. Därför måste vi ha en fastighetsbeskattning. Den är nödvändig. Vi lever nu i en internationaliserad värld. Det talar alla mycket om, och det är riktigt. Skattebaserna utsätts för ett omvärldstryck, brukar man säga. Det gäller beskattning av kapital, särskilt finansiellt kapital, företag etc. Även det är riktigt, men det finns en skillnad här. Skatten på fastigheter har ett mindre tryck på sig än andra skattebaser, för hus flyttar mera sällan, såvida de inte är husvagnar. Så fastighetsbeskattningen är en bra skattebas i ett internationellt perspektiv, och vi behöver stabila skattebaser. Det behövs alldeles särskilt som vi har så stora underskott i den offentliga ekonomin. Herr talman! Vi skall tänka på detta att regeringens egen plan, Nathalieplanen, regeringens egen konsekvenskalkyl från Finansdepartementet, säger att vi under de närmaste fem åren alltid kommer att ha underskott i den offentliga budgeten. T.o.m. om det blir 4 % tillväxt kommer statsskulden att gå mot 2 000 miljarder. Det är den optimistiska kalkylen! Därför behövs det naturligtvis tillväxt. Det behövs fler privata jobb som ger skatteintäkter, och det behövs besparingar. Men vi säger från Vänsterpartiet att det behövs också skattehöjningar, som då läggs ut så att de i minsta möjliga mån skadar förutsättningar för tillväxten. Nu är jag ärlig. Jag tror faktiskt att alla skattehöjningar har en viss bromsande effekt på tillväxtens möjligheter. Det tror jag, men i alla fall krävs det vissa skattehöjningar för att få ner budgetunderskottet. Stora budgetunderskott är än mer hämmande och bromsande på den ekonomiska tillväxten, en än större negativ kraft för möjligheten att åstadkomma ekonomisk tillväxt. Därför säger jag att det behövs skattehöjningar och besparingar och tillväxt. Vänsterpartiet är det enda parti i riksdagen som säger att alla dessa tre saker behövs samtidigt. Övriga partier har två rätt, ibland ett rätt. Vi är de enda som har tre rätt, som säger det ärliga om vad som krävs för att få ordning på Andra partier förnekar behovet av skattehöjningar eller säger möjligen: Vi kan tänka oss skattekorrigeringar, uppåt. De kan överväga det. Vi i Vänsterpartiet säger som det är: Det behövs skatteskärpningar. Ett av de områden där det är rimligt med skatteskärpningar är fastighetssidan. Varför? Jo, där finns det två skattefria öar som man kan åtgärda. Det är industrifastigheterna och de kommersiella lokalerna, affärslokalerna. Industrifastigheterna har mycket länge varit skattefria. De kommersiella lokalerna var skattepliktiga till för bara några år sedan. Då befriade man dem från skatt. Socialdemokraterna gick emot. Vi i vänsterpartiet gick emot. Nu säger vi i Vänsterpartiet att detta område skall tillbaka under fastighetsbeskattningen. Det kan ge ungefär 4 miljarder. Vi kan tänka oss nedsättningar på vissa områden. Det är möjligt att vi kan överväga det. Men vi hamnar i vart fall på en inkomstförstärkning på gott och väl 3 miljarder. Vi säger också att industrifastigheterna behöver föras in under skatteplikten på 1990-talet. Det kan ge 2 miljarder. Vi kan alltså tala om 5--6 miljarder i intäkter, för att minska budgetunderskottet. Dessa skatteskärpningar kan läggas in så att de inte stör förutsättningarna för tillväxt. Herr talman! Dessa åtgärder behövs. Därför borde riksdagen ställa sig bakom Vänsterpartiets meningsyttring under moment 1. Vi har också tagit upp ett annat problem. Det finns problem med det befintliga uttaget av fastighetsskatt. Det finns problem i vissa, särskilt attraktiva områden, där husen får mycket höga taxeringsvärden på grund av att vissa fastigheter säljs för fritidsändamål. Det ställer till problem för alla de boende som inte avser att sälja sin fastighet utan bara bo och leva där, i exempelvis vissa skärgårdsmiljöer som är mycket attraktiva för storstadens människor. Det kan vara människor med ringa inkomster som tvingas erlägga en mycket hög fastighetsskatt. Den är ibland så hög att de får problem att leva kvar i den miljö där de alltid har levt och verkat. I många fall drabbar detta äldre människor, som har lämnat det aktiva förvärvslivet. Vi menar att man borde se över detta och försöka hitta en lösning. Vi har tidigare väckt partimotioner i denna fråga från Vänsterpartiet. Vi upprepade inte den motionen i januari i år. Men vid behandlingen i skatteutskottet fann jag att motionärer från andra partier har tagit upp samma problem. Jag kan inte säga att jag inte stöder en motion bara för att den kommer från ett annat parti. Om vi har tyckt så tidigare, tycker vi så även nu. Vi har alltså ställt oss bakom motioner från Socialdemokraterna och Folkpartiet, där detta krav från Vänsterpartiet återigen har tagits upp. Vi har avgett en meningsyttring under moment 5, där vi yrkar bifall till de motioner som går i denna riktning. Det skall erkännas att det inte finns någon färdig lösning på problemet i motionerna. Men här bör ett särskilt utredningsarbete ske för att lösa vissa problem som uppstår för fastigheter i vissa attraktiva lägen, där de som är fast boende får problem att klara de skattekonsekvenser som nuvarande regler medför. Herr talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets meningsyttring under momenten 1 och 5. Vi ställer oss bakom Socialdemokraternas reservation. Jag ställer mig också bakom övriga punkter i
Herr talman! Jag har en fråga till Lars Bäckström. Ni ville höja skatten på industrifastigheter. Det gäller väl inte bostadsfastigheter också? Där vill vi sänka skatten.
Herr talman! Jag sade industrifastigheter. Hade jag menat bostadsfastigheter, hade jag nog sagt det. När vi ändå kommer in på ämnet vill jag fråga: Vad kostar den skattesänkning som ni föreslår, i runda tal, på miljarden när?
Herr talman! Jag sade att det låg inom de utgiftsbesparingar på ca 40 miljarder som vi har föreslagit i olika motioner. Där finns nog någonting att ta. Jag kan inte säga vad detta kostar exakt på miljarden.
Herr talman! Men om Ulf Eriksson inte kan säga hur mycket exakt på miljarden, kan han kanske säga hur mycket det kostar exakt på någonting annat. Det ligger inom de 40 miljarder i besparingar som vi har talat om, säger han. Vad betyder det? Ni föreslår från Ny demokrati en riktad skattesänkning. Den ger ett inkomstbortfall för staten. Ungefär hur stort blir det? Ni begär att vi skall stödja det förslaget. Då kan väl vi begära att vi får reda på hur stort inkomstbortfallet är.

Herr talman! Bostadsbeskattning är temat för det här betänkandet. I ett antal motioner har väckts frågor om fastighetsskatten, dess utvidgning eller begränsning eller om ändring av detaljutformningen. Andra frågor som förekommer i betänkandet rör reparationer och byggmoms. Fastighetsskattefrågan är i allra högsta grad aktuell. För några veckor sedan lämnade Utredaren föreslår att skattesystemet frikopplas från bostadsfinansieringssystemet. Vidare säger utredningen att fastighetsskatten bör slopas. Egnahem och bostadsrätter skall enligt förslaget beskattas enligt en schablon som bygger på bostädernas marknadsvärde. Förslaget går också ut på att man inför en rullande fastighetstaxering på så sätt att schablonintäkten justeras årligen fr.o.m. Det innebär att en schablonintäkt om 5 % av taxeringsvärdet tas upp till beskattning under inkomstslaget kapital. Man förslår att schablonintäkten tas ut från första året efter färdigställandet. Den nuvarande reduktionsregeln kompenseras genom motsvarande höjning av räntebidraget. I reservation 2 från Socialdemokraterna tar man upp detaljutformningen av fastighetsskatten. Där påtalas att fastigheter som är byggda åren 1991 och 1992 kommer att påföras fastighetsskatt tidigare än hus byggda 1989 och 1990. Där påtalas också att fastighetsägare som har brutet räkenskapsår missgynnas i förhållande till dem som beskattas per kalenderår. När det gäller det som Gunnar Nilsson tog upp vill jag säga följande. Jag föredrar att diskutera bostadspolitiken som helhet när riksdagen behandlar betänkanden från bostadsutskottet. Det gör jag gärna, även om Gunnar Nilsson nu kommer att lämna riksdagen. De tröskeleffekter som nuvarande system medför kan undvikas t.ex. genom att schablonintäkten tas upp redan från början. Även problemet med brutet räkenskapsår vid bostadsbeskattningen kan lösas i och med föreliggande förslag, som medger att schablonintäkten proportioneras. Hyresfastigheter bör enligt utredningsförslaget inte beskattas på annat sätt än annan näringsverksamhet, dvs. genom gängse regler för företagsbeskattning. Med en sådan modell löses de nuvarande problemen med infasningen av ny och ombyggda bostäder i fastighetsskattesystemet. Proportioneringssvårigheter vid brutet räkenskapsår uppstår inte heller. Vänsterpartiet anförs att basen för uttag av fastighetsskatt bör breddas, så att den även omfattar industrifastigheter och kommersiella lokaler, vilket vi nyss hörde Lars Bäckström argumentera för. Mot detta kan jag anföra att riksdagen så sent som 1993 beslutade om utformningen av fastighetsskatten. Det finns därför inte något skäl att ompröva det beslutet, speciellt inte just nu, då ett nytt förslag är ute för analys och prövning. I dagarna har på riksdagens bord också hamnat en departementspromemoria, i vilken föreslås att systemet med sexårsperioder för fastighetstaxeringen lämnas och att vi övergår till en rullande fastighetstaxering. Om ett sådant förslag genomförs undviker vi de kostnadspåfrestningar som språngvisa höjningar av taxeringsvärdena medför. Utredningsförslaget om fastighetsbeskattning och även departementspromemorian om rullande fastighetstaxering kommer att remissbehandlas i vanlig ordning, och remisstiden går ut i augusti. Med det här vill jag ha sagt att frågorna om fastighetsbeskattning av regeringen och majoriteten i riksdagen verkligen har ansetts vara mycket viktiga. Jag vill också peka på att riksdagen tidigare, genom yttranden respektive betänkanden från både bostads och skatteutskottet, har påpekat exempelvis att proportionering av underlaget för fastighetsskatt för bostadsföretag uppmärksammas och att det finns starka skäl att finna en lösning i denna fråga. Ett annat exempel på uttalande har jag hämtat från skatteutskottets betänkande 1992/93:33, om taxeringsvärdena i attraktiva områden: ''Utskottet är medvetet om att en del taxeringsvärden upplevs orealistiskt höga och dåligt stå i överensstämmelse med dagens marknadsvärden. Därför förutsätter utskottet att regeringen noga följer dessa frågor och tar de initiativ som bedöms motiverade.'' I meningsyttringen från Vänsterpartiet anförs att taxeringsvärdena i attraktiva områden, exempelvis skärgårdsområdena, kan stiga mycket snabbt. De här höga taxeringsvärdena gör att fastighetsskatten kan överstiga avkastningsvärdet, och i vissa fall kan fastighetsskatten bli så hög att den bofasta befolkningen inte kan bära kostnaderna. Lars Bäckström talade i sitt anförande målande om detta. Vänsterpartiet menar därför att det behövs en översyn i den här frågan. Också Ny demokrati tar upp taxeringsvärdena i attraktiva områden och menar att problemet kan lösas genom att markvärdet begränsas till 100 000 De nyss nämnda värderingsfrågorna och de därmed sammanhängande skattefrågorna ingår bland de frågor som Skärgårdsutredningen har att överväga. Förslag från utredningen väntas inom kort. Först då kan det vara relevant att ta upp de här frågorna. Vänsterpartiet anför också att de kommuner som har stor andel fritidshus bör kompenseras för de extra kostnader som ägarna till de här fastigheterna belastar kommunen med utan att de betalar skatt till kommunen. Dessa frågor ses över av den kommunalekonomiska kommittén, som skall utforma de skattebidrag som skall gälla fr.o.m. 1996. Dessutom har ju kommunerna vid sidan av statsbidragen möjlighet att ta ut avgifter för sina tjänster. Så några ord om reparation, om och tillbyggnad, med anledning av reservation 4 av Ny demokrati. Reglerna om skattereduktion har tidsbegränsats till den 31 december 1994, och enligt majoriteten i utskottet bör reglerna inte ändras för den korta tid som återstår till dess. Enligt uppgifter från Riksskatteverket har för deklarationsåret 1993 ca 95 000 ansökningar om skattereduktion inkommit, de flesta från villaägare. Sammanlagd beviljad eller övervägd skattereduktion uppgår till ca 162 miljoner kronor. Ny demokrati anser i reservation 5 att en sänkning av byggmomsen till 12 % skulle ge rätt signaler till marknaden och skapa förutsättningar för en naturlig konkurrensmarknad. Detta förslag och även Ny demokratis modell för ROT-avdrag skulle jag vilja bemöta på följande sätt: Det finns tecken på återhämtning i Sverige. Antalet arbetslösa har minskat med ca 80 000 sedan början av året. Antalet anmälda lediga jobb ökar. Även inom byggbranschen minskar arbetslösheten. Att under sådana förhållanden ge ytterligare stimulanser, i vilken form det än vara må, anser jag inte vara rimligt. Efterfrågan på bostäder ökar och byggandet kommer i gång då människor bedömer sin situation som ekonomiskt stabil och de kan bära bostadskostnaderna fullt ut. En ordning med lägre byggmoms kommer också att kräva en omfattande kontrollapparat, antingen hos skatteförvaltningen eller inom bostadsbyråkratin. Det skulle gå stick i stäv mot uppfattningen att vi bör avskaffa byråkratiskt krångel, som Ny demokrati har uttryckt många gånger. Sammantaget kan med fog påstås att mycket är på gång. Flera av de frågor som tas upp i motioner som behandlas i det här utskottsbetänkandet kan sägas täckas in av de här relaterade utredningarna och översynerna. I avvaktan på remissbehandling och överväganden av de utredningar som redan har lagt fram förslag och de inom kort aviserade vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet

Herr talman! Det är skönt att konjunkturen håller på att svänga, Inga Berggren. Det är verkligen positivt. Men jag tror ändå att en sänkning av byggmomsen skulle ge ytterligare litet fart på marknaden. På så sätt skulle också behoven av olika former av subventioner och bidrag minska. Sedan angående den debatt vi förde tidigare om finansieringen: Vi har ett förslag om utgiftsbesparingar för hela bostadsområdet om ca 40 miljarder kronor. Det bör då framhållas att de skattelättnader som vi föreslår är välmotiverade även av den anledningen att förslagen kommer att leda till väsentligt förbättrade förhållanden inom bostadsområdet och stimulera konjunkturen inom byggsektorn. Därmed blir det också möjligt att begränsa rundgången av bidrag och skatter. Detta var också ett svar till Lars Bäckström.
Herr talman! Utskottets talesman säger beträffande vårt förslag att bredda fastighetsskatten så att den omfattar även industrifastigheter och lokaler att det har prövats tidigare. Ja, det är alldeles riktigt. Det är jag fullt medveten om. Har då något hänt sedan frågan prövades senast? Ja, herr talman, det har det gjort. Finansdepartementet arbetar varje dag och levererar prognoser för den offentliga sektorns ekonomi som är ytterligt dystra, även då de baseras på extremt optimistiska antaganden. Det är det nya som har hänt. Därför säger jag: Vi måste öka skatteinkomsterna, och det måste nu under 90-talet ske på de områden där skadeverkningarna på tillväxten är minst. Detta blir fallet om vi breddar fastighetsskatten till att omfatta industrifastigheter och återinför fastighetsskatten på kommersiella lokaler. Det kan ge intäkter på 5--6 miljarder, och det behövs ytterligt väl med tanke på de stora underskotten. Förvisso prövas frågan om taxeringsvärdet i attraktiva områden i Skärgårdsutredningen. Men vad händer när den är klar? Troligtvis inte mycket. Skärgårdsutredningen arbetar inte i främsta rummet med taxeringsfrågor. Det krävs taxeringsexpertis och skatteexpertis för att lösa dessa problem. Vi från Vänsterpartiet menar att riksdagsmajoriteten borde erkänna att det finns ett påtagligt problem i vissa bestämda geografiska områden som kräver sina särskilda lösningar. Det har motionärer från Folkpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet insett. Jag tror att Moderata samlingspartiet också kommer att inse detta.
Herr talman! Lars Bäckström sade i sitt inledningsanförande att fastighetsskatten skulle behållas. Det var hans absoluta mening. Den grundsynen delar inte jag. Dessutom sade Lars Bäckström både i inledningsanförandet och i repliken att fastighetskatten skulle breddas genom att industrifastigheter och kommersiella lokaler skulle beskattas. Det kan låta bestickande i ett läge där Sveriges finanser behöver saneras att säga det är så enkelt att få det att klirra till i kassan. Det skulle sammanlagt komma in 6 miljarder kronor, om jag förstod det rätt. Vänsterpartiet föreslår försiktigtsvis att en utredning skall se över frågan om beskattning av industrifastigheter. Skatten för kommersiella lokaler skall däremot återinföras från 1996, om jag inte missminner mig alldeles. Jag delar inte denna uppfattning. Det är inte ytterligare pålagor som näringsidkare och företag behöver i dag, Lars Bäckström. I stället behövs lättnader i skattehänseende och avregleringar för övrigt.
Herr talman! Moderata samlingspartiet måste raskt närma sig verkligheten om inte Sverige skall få oerhörda problem, Inga Berggren. Det behövs besparingar. Det är vi överens om. Det behövs ekonomisk tillväxt. Men det behövs också basbreddning och skattehöjningar för att komma till rätta med de stora underskotten. Låt oss säga att vi får 300 000 nya jobb i den privata ej skattefinansierade sektorn. Varje arbete reducerar de offentliga underskotten med 200 000 kr. Det är en mycket realistisk beräkning. Då skulle miljarder i minskade underskott, när underskotten ligger på ca 200 miljarder. Inte ens denna extrema glädjekalkyl -- 300 000 nya jobb i den privata sektorn -- skulle lösa mer än en tredjedel av problemet. Erkänn att det inte räcker med tillväxt i den privata sektorn! Det behövs besparingar. Det vet vi bägge två. Men det behövs också skattehöjningar. Det går inte att ta in resterande 140 miljarder i besparingar. Det kan väl ändå inte Moderaterna tro? Närma er verkligheten, moderater, och säg som det är! Vi har redan OECD:s lägsta kapital och bolagsskatter. Skatt på industrifastigheter och skatt på kommersiella lokaler, som finns i de flesta OECD-länder, är inga ytterligare pålagor. Det är bara normalläget i omvärlden. Ni får sluta med detta oerhört nyliberala budskap och att fortsätta att tala om skattesänkningar i dagens läge när vi har dessa stora underskott! Det borde vara omöjligt att ens argumentera i den riktningen och vidhålla krav på skattesänkningar när det behövs ett saneringsprogram som måste integrera tillväxt, besparingar och skatteskärpningar. I omvärlden har man faktiskt fastighetsskatt på industrifastigheter och kommersiella lokaler. I omvärlden brukar kommunerna erhålla fastighetsskatten för att finansiera sin verksamhet. Låt oss göra Sverige mer europeiskt och mer likt andra industriländer på skatteområdet! Då kommer vi att få bättre ordning på statsfinanserna.
Herr talman! Som moderat är jag en mycket stor realist, Lars Bäckström. Jag ser verkligheten som den är. Jag säger ja till sanering av statens finanser, besparingar i transfereringssystemen och stimulans för nyföretagande för att skapa nya riktiga jobb. Men det är faktiskt bostadsbeskattning och fastighetsskatt som vi här diskuterar, Lars Jag vill gärna ta tillfället i akt att litet grand bemöta det Lars Bäckström sade i sin tidigare replik om värderingsfrågorna. Taxeringsvärden i attraktiva områden skenar i väg. Den kommitté som överväger och diskuterar hur statsbidrag till och utjämning i kommunsektorn skall se ut borde rimligen se över en del av dessa saker. Jag menar att vi måste avvakta och se hur utredningarna tacklar denna fråga. Som gammal bohuslänning känner jag sympati för det engagemang som Lars Bäckström visar för att hitta lösningar på problemet med skenande taxeringsvärden. Det kommer säkert en dag när vi mer i sak kan diskutera dessa för skärgårdsbefolkningen så viktiga frågor, Lars
Herr talman! Jag förstår att bostadsfrågan är besvärande för regeringen och riksdagsmajoriteten. Något besked till dem som i dag oförskyllt far illa på bostadmarknaden har man inte. Fastighetsskatteutredningens och andra utredningars slutbetänkande är den räddningsplanka man tar sin tillflykt till. Från Fastighetsskatteutredningens slutbetänkande är det en lång väg till en proposition. Vi har all anledning att avvakta de remissyttranden som kan komma, och som jag tror kommer att vara ganska kritiska till förslaget. Jag måste också ställa mig frågan: Hur väl förankrat är egentligen detta utredningsförslag i regeringen? Vad säger Folkpartiet, som i skattereformen ställde sig bakom och accepterade att fastighetsskatten skulle vara en del i en social bostadspolitik? Vad säger Centern, som åtminstone i ord alltid ansluter sig till en social och solidarisk bostadspolitik? Jag tror att denna utredning är något av en dimridå som man har lagt ut för att slippa att diskutera de akuta och allvarliga problem vi i dag har. Något besked till dem som i dag far illa och riskerar att förlora sitt sparkapital på bostadsmarknaden ger den definitivt inte.
Fru talman! Jag vill bemöta Gunnar Nilsson på följande sätt. Jag har diskuterat utredningens förslag till fastighetsbeskattning med några personer på Finansdepartementet. Det finns i förslaget modeller för att komma åt just de svårigheter som Socialdemokraterna pekar på i sin motion, nämligen de svårigheter som de fastighetsägare har som har brutet räkenskapsår. Övergångsreglerna för befrielse från fastighetsbeskattning som kan ge orimliga effekter kan också hjälpa till. Jag vill påminna Gunnar Nilsson om att övergångsreglerna för befrielse från fastighetsbeskattning infördes vid skattereformen år 1991.
Fru talman! Vad gäller utredningsförslagets möjligheter att rätta till dagens problem är det mycket svårt att av utredningen utläsa vilken fördelningsprofil det kommer att få. Allt talar för att det kommer att gynna det äldre beståndet och de privata fastighetsägarna. Jag tror att vi gör klokt i att invänta de remissyttranden som kan komma, avvakta och se om det någonsin blir en proposition av detta. Remissyttrandena blir i detta sammanhang intressanta att studera.
Fru talman! De sista orden som Gunnar Nilsson sade var kloka. Låt utredningen remissbehandlas och de överväganden göras som behövs! Då kommer säkert den tid då vi kan ha en debatt här i kammaren om hur fastighetsbeskattningen skall ske i framtiden.